Herr talman! Med ytterligare besparingar i dagens konjunkturläge skulle det faktiskt bli för mycket. Men på längre sikt krävs det besparingar minst i den storleksordning som skissats i finansplanens långsiktiga kalkyl.

Herr talman! Låt mig börja med ett citat: ''Sveriges ekonomiska problem började inte med lånekarusellen eller med Marknadens kortsiktiga spekulation. De dök upp redan för 20 år sedan - - I själva verket var hela 70-talet fyllt av större och mindre kriser med underskott, inflation och arbetslöshet. Ett tillfälligt avbrott åstadkoms i början av 80-talet genom en stor nedskrivning av kronans värde. Men sedan återkom problemen, nu i desto större format.'' Detta citat kunde ha varit från årets finansplan, eller från förra årets finansplan, eller från Lindbeckkommissionens rapport från i går. Men det är faktiskt en krönika från tidningen Vi skriven av en av mina företrädare, Kjell-Olof Feldt. Citatet illustrerar dels att det är lätt att vara efterklok, eftersom Kjell-Olof Feldt bär ett betydande ansvar för den utveckling som han kritiserar, dels att de problem som under 20 års tid successivt uppkommit rimligen inte kan lösas i en handvändning, utan uppoffringar. Det finns ingen mirakelmedicin, inga snabba klipp i den ekonomiska politiken. Det har jag sagt ett antal gånger tidigare. De ekonomiska problemen är både kortsiktiga och långsiktiga, och de innehåller betydande målkonflikter. Därtill kommer det avsevärda brister i själva det politiska systemet för beslutsfattandet. Om man menar allvar med att lösa problemen och målkonflikterna måste man göra insatser över ett mycket brett fält. I finansplanen uttrycks det så att regeringens politik är en samlad strategi för att återupprätta tillväxten och pressa ned arbetslösheten i hela Sverige. Lindbeckkommissionen säger exempelvis att ''Det är därför inte möjligt att lösa krisen enbart genom beslut av kortsiktig karaktär.'' Betydelsen av långsiktighet och trovärdighet kan inte nog understrykas. Långsiktighet och trovärdighet bidrar både till att stärka ekonomins tillväxtkraft och till att öka den kortsiktiga handlingsfriheten. Därför är inte bara den ekonomiska politiken viktig utan även den politiska miljö i vilken de ekonomiska besluten tillkommer och verkar. Det politiska systemet kan -- som nämnts här under förmiddagen -- utan tvivel förbättras. Inom regeringskansliet pågår redan arbete med en ny budgetprocess, s.k. rambudgetering. Den inleddes redan förra året och fortsätter att utvecklas. Jag tror att det kommer att vara ett mycket konstruktivt bidrag till bättre styrsel och ordning på både budgetprocessen och utfallet av budgeten. Liknande förändringar här i riksdagen tror jag vore mycket värdefulla, exempelvis en samordnad och förstärkt position för finansutskottet. Jag tror att det också är mycket viktigt med längre mandatperioder. En ytterligare förändring av den institutionella ramen i vilken den ekonomiska politiken, människorna och företagen skall leva och verka är väldigt viktig. En ökad självständighet för Riksbanken med ett uttalat mål att värna penningvärdet -- samtidigt som Riksbanken ges ett större ansvar inför riksdagen -- är av central betydelse. Det ligger helt i linje med både Herr talman! Den här kommissionen, vars rapport kom i går, har inte onaturligt kommit att spela en viss roll i dag. Den pekar på ganska väsentliga ting, inte alldeles nya problem eller nya infallsvinklar, utan de finns väl beskrivna i tidigare analysmaterial som finansplaner och mer oberoende ekonomiskt material -- delvis också i tidigare socialdemokratiska finansplaner. När man försöker lösa ett visst problem, tenderar något annat att dyka upp eller förvärras. Därför är det så centralt att ha en helhetsstrategi, och därför poängteras detta på så många ställen, både i regeringens finansplan och i utskottets betänkande. Till skillnad från den ekonomiska debatten i övrigt, som ofta fokuserar på en fråga i taget, t.ex. budgetunderskottet, inflationen, arbetslösheten eller räntorna, måste den ekonomiska politiken inriktas på att möta och bemästra alla dessa frågor på en gång. Det allvarligaste problemet är utan tvekan arbetslösheten. Det måste lösas innan Sverige fastnar i oacceptabel långtidsarbetslöshet, och det måste lösas utan återgång till en ny pris och lönekarusell.

Det hade varit till mycket stor fördel om Socialdemokraterna hade lyckats samla sig till att konkret ställa upp på ett långsiktigt saneringsprogram för budgeten, eftersom det skulle ha bidragit till ökad trovärdighet, liksom självklart om Socialdemokraterna hade kunnat förmå sig att ställa upp på de besparingsförslag som konkret redovisas för 1993/94. Då skulle faktiskt förutsättningarna för återhämtning och minskad arbetslöshet, vilket vi alla vill åstadkomma, har varit bättre. Det är, herr talman, faktiskt uppseendeväckande skandalöst att Socialdemokraterna ännu två månader efter budgetens presentation inte har lyckats prestera ett enda konkret besparingsförslag. Deras reservation till dagens betänkande är lika tom som motionen i januari. Den vänligaste behandlingen vore att förbigå den med tystnad. Hans Gustafsson sade i några av sina tidigare inlägg ganska uppseendeväckande saker. Den slutsats som man tvingas dra av det han har sagt är att Socialdemokraterna i Hans Gustafssons skepnad vill ha mer finanspolitisk expansion och att besparingar leder till större arbetslöshet. Hans Gustafsson sade detta mycket tydligt i sitt inledande anförande och återkom till det senast i replikskiftet med Stefan Attefall. Detta tyder antingen på en utomordentligt stor inre motsättning inom socialdemokratin eller på att Socialdemokraterna inte har något att komma med och kanske inte heller räknar med att den nya spargeneralen Sten Andersson skall föreslå något. Det finns här utrymme för litet olika tolkningar, men det mest sannolika är väl att det inte finns någonting. Socialdemokraterna har ingenting att komma med. Lindbeckkommissionen är lika uppseendeväckande och på sitt sätt lika avslöjande. Här kommer en bok med en viktig diskussion om Sveriges ekonomi i ett tioårsperspektiv och med en ingående analys av målkonflikter i ekonomin och av brister i institutioner och politiskt beslutsfattande. Allan Larssons kommentar är: ''Sänk bensinskatten den 22 mars.'' Det är verkligen en futtig kommentar till stora och viktiga problem. Även på denna punkt tycks det råda ovanligt stor förvirring inom socialdemokratin. En annan av de saker som Hans Gustafsson sade var att det vore ytterst egendomligt att föreslå skattesänkningar såsom en väg ur krisen. Av alla ting föreslår då Herr talman! Genom riksdagens beslut i december Normen fyllde inte sitt syfte: att bromsa den statliga utgiftsexpansionen. Beslutet innebär självfallet inte att det nu skulle vara mindre angeläget att reducera budgetunderskottet. Regeringen avser att i kompletteringspropositionen lämna förslag till riksdagen i fråga om riktlinjer för statens framtida upplåning i utländsk valuta. Det är emellertid angeläget att redan dessförinnan skapa klarhet om upplåningen i utländsk valuta. Ur ett statsskuldspolitiskt perspektiv finns vissa skäl för att staten bör ha upplåning i andra valutor än kronor. Genom att sprida upplåningen på flera valutor minskar upplåningsbehovet i varje enskild valuta, däribland svenska kronor. Att staten har fler alternativ för sin upplåning medför att antalet möjliga långivare ökar, vilket minskar upplåningskostnaderna. Huvudparten av statens upplåning bör dock även i framtiden göras i kronor, eftersom statens intäkter huvudsakligen är i kronor. Staten bör inte låna i utländsk valuta i sådan utsträckning att förtroendet för den svenska staten som låntagare minskar. Alltför stor upplåning riskerar att leda till stigande upplåningskostnader. Den rörliga växelkursen har medfört att valutarisken i samband med upplåning i utländsk valuta har ökat. Detta har bidragit till att svenska företag har minskat sin skuldsättning i utländsk valuta, vilket medfört att kronan periodvis tenderat att försvagas. En fallande kronkurs försämrar möjligheterna att säkerställa en långsiktigt låg inflation och minskar den inhemska efterfrågan. I nuvarande läge ligger statlig valutaupplåning i linje med penningpolitikens övergripande mål att värna om penningvärdet. Upplåningen bidrar till att bygga upp valutareserven och motverka en försvagad kronkurs. Det är genom att säkerställa att inflationsmålet uppnås som vi varaktigt kan få ned de svenska räntorna. Man bör inte binda den statliga valutaupplåningen för lång tid till en fast andel av statsskulden eller till ett visst bestämt belopp. Det skulle motverka nödvändig flexibilitet i penning och valutapolitiken. Mot detta behov av flexibilitet måste emellertid ställas att stora kast i statens valutaupplåning kan medföra högre upplåningskostnader för staten. En rimlig avvägning är att staten tillkännager planerna för valutaupplåning för det närmaste året, men att valutaupplåningen på litet längre sikt ges en större flexibilitet. Riksbanken begärde i september i fjol att Riksgäldskontoret skulle genomföra en omfattande upplåning i utländsk valuta för dess räkning såsom ett led i försvaret av den fasta växelkursen. Efter den upplåningen uppgår statens skuld i utländsk valuta till ungefär en tredjedel av statsskulden. Regeringens uppfattning, som grundas på en sammanvägning av de faktorer som jag just har redovisat, är att statens skuld i utländsk valuta bör ökas genom ytterligare upplåning motsvarande ungefär 50 miljarder kronor, netto, under de kommande nio till tolv månaderna. De redovisade upplåningsplanerna medför att valutaskuldens andel av statsskulden i stort sett bibehålls. Genom den statliga valutaupplåning som har genomförts och, enligt vad jag just har redovisat, bör genomföras förbättras möjligheterna för penning och valutapolitiken. Riksbanken kan sälja en del av den valuta som staten lånar för att stabilisera och stärka kronan eller för att på nytt bygga upp valutareserven. Det är genom att säkerställa att inflationsmålet uppnås som vi varaktigt kan förbättra möjligheterna till en stabil och uthållig ekonomisk tillväxt och därmed också få ner arbetslösheten. Valutaupplåning enligt ovan ligger i linje med penningpolitikens mål att värna om penningvärdet. Herr talman! Sveriges ekonomiska kris är mycket allvarlig. Ändå är Ekonomikommissionens och mitt eget budskap optimistiskt. Krisen går att lösa. Men det räcker inte med kortsiktiga enspåriga detaljinriktade åtgärder, utan det krävs långsiktiga reformer av både ekonomin och politiken. Låt mig avslutningsvis peka på några ljuspunkter. De är följden av de beslut som riksdagen på regeringens förslag har fattat under de senaste åren. Avreglering av flera marknader har inletts. Det har fattats beslut om en ny konkurrenslag. De offentliga monopolen har börjat brytas upp, och privata alternativ ger både mer konkurrens och rätt för den enskilda människan att själv bestämma vilket dagis, vilken skola, vilken husläkare m.m. som han eller hon vill anlita. Tyvärr har många av dessa beslut fattats i konfrontation med socialdemokratin, vilket är att beklaga. Socialförsäkringarna har börjat reformeras i enlighet med samma princip som var vägledande för skattereformen -- det skall löna sig bättre att arbeta och spara. Dessutom har besluten medfört besparingar i de offentliga utgifterna på 70 miljarder kronor långsiktigt plus det som jag hoppas blir dagens beslut i budgetregleringen om ytterligare 15 miljarder kronor långsiktigt, sammantaget en minskning med ca 6 % av BNP. Därmed har också utrymme skapats för stora satsningar på tillväxtfrämjande verksamheter som utbildning, forskning, vägar och järnvägar. Skattereformen, med principen om hälften kvar, ligger fast. Det är mycket glädjande att Lindbeckkommissionen så tydligt markerar betydelsen av denna genomgripande reform. Det är också mycket viktigt för företagen och för de enskilda människornas jobb att skattevillkoren för små och medelstora företag har förbättrats och kommer att förbättras än mer liksom det allmänna företagsklimatet. Det är bara genom starka företag som vi långsiktigt kan få en bra sysselsättning och trygga och stabila jobb. Låt mig sluta som jag började, med ett citat, denna gång från Lindbeckkommissionen: ''Den allmänna slutsatsen är att förutsättningarna har ökat för att bryta den svaga produktivitetstillväxten i Sverige. - - Det är viktigt att saneringen och omstöpningen av svensk ekonomi fortsätter, både när det gäller marknader och offentlig sektor.'' Finansplanen och dagens betänkande från finansutskottet visar hur detta skall ske. Då kommer också arbetslösheten att minska och grundläggande välfärdsmål att stärkas.

Herr talman! Det är naturligtvis mycket bra att finansministern så klart och tydligt har sagt att arbetslösheten är det viktigaste problemet. Men jag vill fråga vad som kan göras, utöver utskottens förslag, som ligger på riksdagens bord, för att ytterligare minska arbetslösheten. Vi har lagt fram förslag som syftar till att omfördela pengar från dem som inte använder sina pengar till arbete och investeringar. Det handlar om att minska det mycket stora överskottet i det privata finansiella sparandet och slussa över det på ett sådant sätt att det skapar flera jobb. Oavsett vad vi har för inställning till det totala skattetrycket eller till det totala sparandet, finns det ingen rimlig anledning, utom möjligen av ideologiska skäl, att avvisa denna typ av förslag. Ett konkret exempel är regeringens förslag att ta bort devalveringseffekten från de basbeloppsanknutna förmånerna. Men man lägger inte fram motsvarande förslag när det gäller brytpunkten. Den skall inte trappas ned med hänsyn till devalveringseffekten. Det är en ren och skär, och såvitt jag förstår, ideologiskt motiverad snedfördelning i regeringens fördelningspolitik. Varför kan ni inte rätta till denna felaktighet? Jag vill ställa ytterligare en fråga, och den gäller Lindbeckkommissionen. Anledningen till att några av oss kan vara med och diskutera den i dag är att vi lyckades ta oss in på den presskonferens som hölls i går. Statusen på denna rapport är att den är en offentlig utredning. Samtidigt skall den inte gå ut på remiss, utan det är uppenbarligen så att den är ett renodlat beslutsunderlag för regeringens reviderade finansplan. Man kan fråga sig varför regeringen inte anställer Assar Lindbeck och hans medarbetare direkt i kanslihuset och gör dem till politiskt sakkunniga. Vilken status har denna bok? Är den ett underlag för regeringens ekonomiska politik, eller är den ett underlag för alla i riksdagen? Om det senare är riktigt, varför får vi då inte ta del av rapporten innan den sprids till massmedierna eller åtminstone samtidigt?
Herr talman! Låt mig till att börja med klarlägga något som möjligen kan ha missförståtts, men jag hoppas att det i så fall är bara Johan Lönnroth som har gjort det. Självklart skall Lindbeckkommissionens utredning, liksom flertalet vanliga offentliga utredningar, skickas ut på remiss. Det tycker jag är mycket angeläget, eftersom det finns många mycket långtgående förslag som behöver diskuteras ganska rejält. Jag ser fram emot en mycket spännande diskussion på flera punkter som kommer att pågå under både längre och kortare tid. Detta hindrar ju ingalunda vare sig regeringen eller andra politiska partier, inkl. Vänsterpartiet, att praktiskt taget omedelbart, om man redan är klar med sin slutsats, plocka upp enskildheter i högre eller lägre grad och säga att man tycker att något skall genomföras på en gång. Jag kan se flera sådana punkter som jag tycker vore angelägna att få genomförda ganska kvickt. Medan det på andra punkter kan finnas skäl att vara mer återhållsam med de snabba slutsatserna. Utredningen skall alltså skickas ut på remiss på sedvanligt sätt. Jag tror t.o.m. att det kan vara angeläget att ha en relativt lång remisstid, eftersom vissa förslag är mycket genomgripande. Johan Lönnroth frågade vad man kan göra för att minska arbetslösheten. Det är en helt obegriplig fråga från en som rimligen måste ha deltagit i de senaste två månadernas riksdagsarbete om den ekonomiska politiken. Johan Lönnroth kan rösta på majoritetsförslagen i finansutskottets betänkande. Det är det bästa sättet att så snabbt som möjligt, vilket tyvärr inte är jättesnabbt, få en bättre ordning så att fler människor slipper att bli arbetslösa och så att de som redan är arbetslösa har bättre chanser att få ett tryggt och stabilt jobb. Johan Lönnroth frågade, vilket han har gjort ett par gånger tidigare och då fått samma svar som han nu skall få, varför vi inte föreslår en förändring i inflationsskyddet i skatteskalan eftersom vi föreslår att basbeloppsanknutna förmåner inte skall räknas upp med deprecieringspriseffekten. Det beror på att inflationsskyddet i skatteskalan är något helt annat. Inflationsskyddet i skatteskalan handlar om att bevara samma reala skattebörda. Men jag begär inte att Johan Lönnroth skall tycka att detta är bra eller ens förstå det, eftersom han alltid har varit motståndare till detta. Det är faktiskt något helt annat än att motverka kompensationskrav eller att motverka att olika intressegrupper eller olika delar av samhället kan skydda sig från den försvagning av hela ekonomin som har skett i samband med växelkursens förändring.
Herr talman! Finansministern tycker att min fråga om hur man kan minska arbetslösheten är obegriplig. Sedan regeringen lade fram sina förslag har det skett en del när det gäller ROT-program. På grund av att det fanns en majoritet här i riksdagen för snabbare beslut kring ROT-program, tvangs regeringspartierna att sätta sig i överläggningar med Socialdemokraterna. Jag förutsätter därför att det måste finnas ytterligare områden där det är möjligt att lägga fram fler förslag för att minska arbetslösheten. Efter det att regeringen har lagt fram sina förslag har det ju kommit nya bedömningar som är ännu allvarligare än tidigare när det gäller arbetslöshetens utveckling. Jag begriper fortfarande inte resonemanget kring brytpunkten och devalveringseffekterna. En real skattebörda skall tydligen bevaras. Men varför skall man inte bevara det reala innehållet i de basbeloppsanknutna förmånerna? Det kan inte vara något annat än en ren ideologisk fördelningspolitisk fråga för regeringen. Man anser tydligen att de som uppbär pension och övriga sådana förmåner har större förmåga att ta på sig krisens bördor än de högavlönade som ligger över brytpunkten i skatteskalan. Det är ingenting annat än en ren ideologisk fördelningspolitisk inställning det handlar om. Det går inte att trolla bort med olika tekniska termer kring reala skattebördor.
Herr talman! Låt mig ta ett exempel för att illustrera det som Johan Lönnroth har så svårt att förstå, nämligen betydelsen av inflationsskyddet. Det finns ett icke oväsentligt antal personer som har t.ex. ATP-pensioner och som betalar skatt för dessa. Skulle man göra den aktuella korrigeringen i både de basbeloppsanknutna förmånerna, bl.a. ATP-pensionerna, och i skatteskalan, skulle vissa människor belastas två gånger. Det tycker jag är ett mycket enkelt och lättbegripligt exempel på skillnaden mellan att göra denna typ av deprecieringskorrigeringar i basbeloppsanknutna förmåner och att slå vakt om inflationsskyddets bevarande i skatteskalan. Låt mig också för tydlighetens skull konstatera det som även Johan Lönnroth självfallet är medveten om, nämligen att regeringens politik i fråga om arbetslöshetsbekämpning, strukturpolitik, reformpolitik och en rad andra områden inte är en statisk politik i den meningen att de förslag som lades fram i januari skall räcka ända till nästa januari. Det kommer särpropositioner. Det kommer en kompletteringsproposition. Det kom så sent som i måndags en mycket omfattande proposition om mycket stora investeringar i vägar och järnvägar. Det kom veckan dessförinnnan en mycket omfattande proposition om avsevärda satsningar på forskning och högre utbildning. Båda dessa områden har i allt väsentligt tillväxtfrämjande, långsiktiga syften och effekter. Samtidigt har de det positiva med sig att de erbjuder meningsfull verksamhet, vare sig det gäller studier eller arbete med väg och järnvägsinvesteringar. Det ingår självfallet i regeringens planering att successivt lägga fram de förslag som den allmänna inriktningen i politiken implicerar. Det som ligger närmast till hands är naturligtvis kompletteringspropositionen, där vi gör avstämning av prognoser och bedömningar inför det budgetår som börjar den 1 juli 1993.
Herr talman! Det finns en hel del i det finansministern säger som jag kan instämma i med hänsyn till beslut som har fattats med bl.a. vår medverkan. De är bra och de är långsiktiga. De kommer att få de önskade effekterna så småningom. Men det finns ett uttryck som jag tycker är adekvat i det här sammanhanget: Medan gräset gror dör kon. Vi har en extrem situation, och vi tycker att regeringen har en för dålig beredskap för att ta itu med de akuta problemen. Det är riktigt att de långsiktiga åtgärderna kommer att leda till förbättringar. Finansministern talar om ljuspunkter. De står litet bjärt i kontrast mot att budgetunderskottet innevarande år ökar från 70 till 200 miljarder, att vi har en statsskuld som beräknas öka med 260 miljarder i år och en skenande arbetslöshet. Det är de aktua problemen, de som måste lösas nu med helt andra åtgärder. Det är där vi efterlyser kraftigare tag. Finansministern nämnde inte med ett ord någonting om det jag sade i mitt anförande. Det var förmodligen ointressant. Vi kommenteras inte över huvud taget. Skall vi ha en chans att få en diskussion här i kammaren får vi göra det genom en replik. Jag tycker att det är litet dåligt att inte kommentera så pass allvarliga saker som vi har diskuterat. Jag vill veta vad som kan tänkas komma i kompletteringspropositionen. Finansministern nämnde att det skulle komma uppgifter om hur valutaupplåningen skulle gå till. Det är naturligtvis bra. Men jag skulle också vilja höra litet grand om vilka planerna är för att komma med ytterligare förslag, t.ex. med anledning av kommissionens nyligen framlagda resultat. Skall den ut på remissomgång kanske det inte hinns med. Jag skulle gärna vilja höra synpunkter på det.
Herr talman! Låt mig ta remisshanteringen en gång till. Jag tycker att det är viktigt att detta betänkande får gå på remiss på sedvanligt sätt, så att alla de särintressen som med viss rätt kanske känner sig utpekade i rapportens förslag och slutsatser kan få möjlighet att komma med genmälen och inlagor och att man kan få en bred diskussion om rapportens innehåll och förslag. Detta hindrar självfallet inte, och skall inte göra det, vare sig regeringen eller någon annan från att plocka upp förslag -- man kan ta allihop om man så önskar, men jag kan se att det finns problem med en del -- och föreslå att de genomförs omedelbart, redan före remissomgången. Man kan ha en så klar bedömning att man ser att det på en rad punkter finns förslag som bör genomföras kvickt. Då behöver man inte vänta på att remissomgången blir färdig. Men man kan inte, i varje fall vill inte jag plocka ut x procent av utredningen och skicka den på remiss, därför att regeringen redan har bestämt sig för att omedelbart genomföra de resterande procenten och det därför inte skulle vara någon idé att skicka dem på remiss. Man skickar hela utredningen på remiss, eftersom vi själva betonar vikten av helhet. Men jag är ganska säker på att flera av de här förslagen kommer att kunna bli föremål för diskussion och beslut i denna kammare innan den sedvanliga remissomgången och hanteringen i anslutning till den har gåtts igenom. Bo G Jenevall klagade på att jag inte kommenterade hans inlägg. Vi hade ett meningsutbyte i januari då han framförde samma kritik. Då diskuterade vi Ny demokratis familjepolitik i två replikomgångar. Jag fann icke oväntat att den skilde sig högst avsevärt från den jag som folkpartist kan känna någon som helst sympati för. Det fanns i dag i Bo Jenevalls anförande vissa saker som jag tyckte var ganska kloka och korrekta. Men en sak som jag med stor glädje skall kommentera, men på ett sätt som Bo Jenevall sannolikt inte gillar, är det han sade om att det är dags att byta ut riksbankschefen därför att han bromsar för mycket. Jag har det största förtroende för riksbankschefen, och jag tänker icke medverka till att han byts ut. Jag tycker tvärtom att det är en väsentlig punkt i den nya riksbanksutredningens förslag att riksbankschefen icke skall kunna bytas ut på sådan obefogad grund som Bo Jenevall anför. Jag tycker att det är mycket intressant att notera att debatten i fråga om snabba och mycket kraftiga räntesänkningar, som Bo Jenevall har gjort sig till talesman för, i någon mening faktiskt har varit mindre märkbar med anledning av kommentarerna och diskussionerna i Lindbeckkommissionen. De menar, liksom jag, att det är mycket viktigt att man fortsätter med den inriktning av penningpolitiken som har inletts, att bereda marken för lägre räntor men vara varsam så att man inte samtidigt riskerar att förstöra inflationsbekämpningen.
Herr talman! Jag har naturligtvis ingen annan uppfattning än att kommissionens rapport skall remissbehandlas. Det är en självklarhet. Det ser jag fram emot, liksom den debatt som skall komma. Jag hoppas bara att det inte kommer att innebära att man försenar att lägga fram förslag till viktiga ändringar som skall kunna beslutas och träda i kraft nästa budgetår. Sedan går vi in i sommarvila igen och kommer in i en period med låg politisk aktivitet då ingenting kan åtgärdas. Jag hävdar fortfarande att vi har förfärligt många akuta problem och att de besparingar som regeringen och indirekt även Socialdemokraterna har föreslagit är otillräckliga. Vi efterlyser vissa stimulansåtgärder. Det måste tas kraftigare tag. Jag kan inte förstå varför inte vanliga sunda människor ens kan sätta sig ner och diskutera saker och ting. Man gör absolut ingenting. Finansministern sade, och hon har sagt det i tidigare debatter med mig, med all rätt att det skall skötas av utskotten och inom utskottens ram. Ja visst, det är den tågordning som det skall vara, och det respekterar jag. Men när det inte leder till någonting, när det inte ens blir några diskussioner och när man t.o.m. hävdar att det inte är möjligt att fatta övergripande beslut, vad leder det hela till då? Då hamnar man mellan stolarna och utnyttjar, tycker jag, systemet till att inte göra någonting. Finansministern citerade förut i sitt anförande några rader som förre finansminister Feldt hade skrivit och talade om efterklokhet. Jag undrar när vi skall få se finansminister Wibbles efterklokhet.
Herr talman! Den diskussion som Bo Jenevall nu för om hur riksdagsarbetet inom finansutskottet skall gå till tycker jag med fördel bör föras inom finansutskottet. En positiv tolkning av det som Jenevall tar upp skulle vara att han stödjer inriktningen på en mer samordnande och stärkt roll för finansutskottet. Det är bra att få det klarlagt, för det tror jag skulle bidra till det andra som var positivt i det som sades, nämligen att det är angeläget att inte försena viktiga beslut. Jag hoppas att detta också återspeglas i dagens behandling av antalet viktiga ekonomiska frågor. Jag kan försäkra Bo Jenevall att regeringen är mycket angelägen om att inte försena viktiga beslut. I själva verket tror jag att en av de saker som jag skulle kunna ha anledning att mycket starkt betona när jag så småningom ser tillbaka på vad som åstadkoms under denna första mandatperiod är hur kolossalt många, stora och viktiga saker som regeringen har föreslagit och som riksdagen har beslutat om och genomfört. Jag säger inte detta för att glädja er som har fattat besluten eller att glädja mig själv som har varit med och förberett desamma, utan därför att det är en markering av att det politiska systemet inte är helt galet. Det finns många brister, men det finns ändå betydande politiska krafter som inser att här måste krafttag tas, därför att de ekonomiska problemen är så stora. Klarar vi inte att se till att inte försena viktiga beslut, då är vi själva deltagare i en aktivitet som inte leder till någon lösning utan snarare förvärrar de problem som till syvende och sist går ut över enskilda människor som inte har jobb och som inte klarar sin försörjning. Regeringen är mycket angelägen om att inte försena viktiga beslut utan vara mycket klar och tydlig och kommer så att förbli.

Herr talman! När vi senast hade ekonomisk debatt här i riksdagen sade jag att jag ville pröva förutsättningarna att få till stånd en bred uppgörelse om en ny ekonomisk politik -- för arbete, rättvisa och sunda statsfinanser. Då, för en månad sedan, avvisade de borgerliga våra förslag till en sådan politik. Då svingade sig finansministern upp på den skapande statskonstens nivå och anklagade oss för ''lurendrejeri'' och Då var ni tillbaka på ''den enda vägen'' igen. Men denna stöddighet kunde inte dölja det faktum att förtroendet har undergrävts för regeringens förmåga att hejda arbetslösheten och föra Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Läget är nu t.o.m. allvarligare än det var i höstas under perioden före krisuppgörelserna. Det internationella förtroende som skapades genom krisuppgörelserna i höstas har spelats bort. Regeringens oförmåga att få i gång tillväxten och få ner arbetslösheten har starkt bidragit till den internationella misstron mot den svenska ekonomin. Det är i ljuset av denna förtroendekris som den svenska kronans utveckling och de höga räntorna skall ses. Också klimatet för samarbete mellan regeringen och oppositionen har allvarligt försämrats. Det är de moderata statsråden Per Westerberg, Bo Lundgren, Per Unckel och Anders Björck som har skapat en djup misstänksamhet mot den borgerliga regeringen. Men det yttersta ansvaret vilar på statsminister Carl Bildt för en lång serie brott mot de överenskommelser som träffades i höstas. Vem vågar träffa några överenskommelser med en statsminister och en regering, som visat sig vara så opålitliga? ramför allt vilar ansvaret tungt på Carl Bildt för den politik som fört Sverige in i en djup depression, den allvarligaste krisen sedan 30 talet, en politik som drabbar unga och gamla, arbetare och tjänstemän, män och kvinnor, människor i glesbygd och i storstad. Jag vill uppmana alla att noga begrunda vad Lindbeckkommissionen säger på den avgörande punkten om den svenska ekonomin. Så här säger den: Det är risken för en ytterligare stor ökning av arbetslösheten som i dag är det allvarligaste problemet i Sverige. Det beror inte bara på att dagens höga arbetslöshet är ett ytterst allvarligt ekonomiskt och socialt problem. Det beror också på riskerna för att vi fastnar i hög långtidsarbetslöshet med alla de samhällsproblem som hänger samman med detta. Detta är det viktigaste beskedet i Lindbeckkommissionens rapport. Det är av allra största vikt för den politiska debatten att detta nu sägs utan omsvep från ekonomerna. Det är arbetslösheten som är huvudfrågan. Det är den som slår så hårt mot enskilda människor och rycker undan grunden för tillvaron. Det är den som underminerar statsfinanserna och skapar de stora underskotten och därmed de höga räntorna. Också på den punkten är Lindbeck befriande tydlig: det är i dag den inhemska efterfrågesituationen som är hotet. Det är nödvändigt att få i gång investeringar, att omvandla den privata sektorns väldiga finansiella sparande, 170 miljarder, till reala investeringar. Det är nödvändigt för att undvika en katastrofal utveckling liknande den i Finland. Det är budskapet, klart och entydigt, från Lindbeck. Är det någon som kan uppfatta detta som uttryck för stöd för regeringens ekonomiska politik? Förstår inte finansministern vilken nedgörande kritik som detta är av regeringens politik? Det behövs en ny ekonomisk politik för arbete, tillväxt och sunda statsfinanser. Det är här i riskdagen som vi nu kan fatta de strategiska besluten om att få i gång Sveriges ekonomi och om att driva kampen mot arbetslösheten med mycket större styrka. Vad som behövs är nya mål för politiken, en ny strategi och nya initiativ. Jag skall visa hur en sådan politik kan läggas upp. För det första: Det är nödvändigt att sätta kampen mot arbetslösheten i centrum för den ekonomiska politiken. Vi måste ha ambitionen att få ned arbetslösheten mot 3 %, och för att få detta att lyckas måste vi få upp tillväxten till över 3 % per år. Samtidigt måste vi hävda en prisstabilitet på god europeisk nivå. Det är ett ambitiöst mål som ställer stora krav på en aktiv ekonomisk politik och på en bred uppslutning i hela samhället. För det andra: Det behövs en ny strategi med en kraftfull stimulans för investeringar och produktion under 1993--1994 när den allmänna efterfrågan är svag, och det behövs ett uthålligt program för att anpassa de offentliga utgifterna till inkomsterna under hela 1990-talet. För den uppläggningen får vi stöd av Lindbeckkommissionen. För det tredje: Det behövs omfattande åtgärder över ett brett fält. Det är bra att de borgerliga partierna till slut gick med på att sätta in åtgärder för att få i gång reparationer, ombyggnader och underhåll av bostäder och offentliga lokaler. Det är nu dessa åtgärder behöver genomföras, inte under senare delen av 1990-talet när näringslivets investeringar skall ta fart igen. Men det räcker inte. Det behövs ännu mer av konkreta insatser. Vi vill tidigarelägga angelägna och redan inplanerade investeringar i vägar, järnvägar och broar. Det är nu dessa investeringar skall genomföras, så att vi har ett konkurrenskraftigt transportnät för resten av 1990-talet. Vi behöver inte vänta på en långdragen behandling av den proposition som redan har dragits i regeringens långbänk. Vi kan fatta beslut om detta redan denna vecka. Våra förslag finns i utskottet, om bara den politiska viljan finns. Vi vill lyfta utbildningsnivån och kompetensen i arbetslivet genom ett brett och långsiktigt program för yrkesutbildning och högre utbildning. Vi vill få fram 85 000 nya utbildningsplatser redan under det kommande läsåret. Det är nu denna utbildning skall genomföras, så att vi står väl rustade inför den internationella konkurrensen under 1990-talet. Det är nu beskeden måste ges om skolans folk skall ha rimliga förutsättningar att genomföra våra beslut och få kvalitet i utbildningen. Vi vill åstadkomma en snabb teknisk förnyelse genom ett kraftfullt program för att överföra ny teknologi till Sverige och åstadkomma en bred spridning av nya idéer, särskilt till de mindre och medelstora företagen. Det är nu dessa idéer behövs, när vi skall stärka den industriella och kommersiella basen. Vi vill få till stånd en mera aktiv arbetsmarknadspolitik med en annan avvägning mellan kontantstöd och produktivt arbete än den som nu gäller för den här regeringen. Men det är också nödvändigt att släppa efter på den åstramning som nu sker genom att både bensinskatten och momsen höjdes, samtidigt med att en rad andra åtstramande åtgärder genomfördes. Det var ett allvarligt missgrepp av Carl Bildt att inte lyssna på oss under höstens diskussion. Lindbeckkommissionen diskuterar nu olika vägar för att komma till rätta med hotet från den svaga inhemska efterfrågan. Det som skulle vara tekniskt enklast att genomföra vore en tillfällig sänkning av bensinskatten. Ett annat alternativ är att ta tillbaka den ''interna devalvering'' som genomfördes i höstas, på det sätt som diskuteras i Lindbecks betänkande. Vi vill starkt markera att vi anser att det nuvarande läget för produktion och sysselsättning är så alarmerande att det måste vidtas snabba och resoluta åtgärder. Vi vill samtidigt markera att vi är öppna för en konstruktiv diskussion kring lämpliga åtgärder för att avvärja hotet mot efterfrågan, dvs. hotet mot företagens avsättningsmöjligheter. Herr talman! Jag har ägnat många år åt arbetsmarknadspolitik. Jag har engagerat mig för arbetslinjen. Jag anser att den är både ekonomiskt rationell och socialt rättfärdig. Men jag blir upprörd när jag hör hur de borgerliga med moderaterna i spetsen missbrukar begreppet Ni vill försämra de ekonomiska villkoren för de arbetslösa. Detta kallar ni för arbetslinjen. Ni vet inte vad ni talar om. Ni kommer med er politik att göra många människor beroende av socialhjälp. Ni kommer att få en fortsatt mycket kraftig ökning av kostnaderna för förtidspensionering. Det finns ett alternativ till detta. Det är att bryta arbetslösheten genom att ge den enskilde en starkare rätt till utbildning eller tillfälligt arbete. Det är så arbetslinjen bör fungera. Läs vad som står i Lindbeckrapporten: Den allmänna metoden -- för att bekämpa arbetslösheten -- är att i största möjliga utsträckning betala medborgarna för att arbeta i stället för att betala dem för att inte arbeta. Vem är Anne Wibble? Är hon Spara eller är hon Slösa? Finansministern talar ofta och gärna om att spara. Men den politik som regeringen bedriver innebär inte något sparande. Den innebär motsatsen. Den innebär ett slöseri med nationens viktigaste tillgång, människors vilja och förmåga att arbeta och skapa resurser. Vi ser resultatet av denna politik i form av sjunkande produktion, utslagna företag och arbetsplatser och mer än 300 000 arbetslösa. Vi ser det i form av en dramatisk försämring av statsfinanserna. Aldrig någonsin i Sveriges ekonomiska historia har statsutgifterna ökat så kraftigt som de ökar just detta år. På ett enda år ökar utgifterna med långt över 100 miljarder kronor. Det är mer än dubbelt så mycket som under något år på 80-talet. Trots sparpaketen ökar statsutgifterna dramatiskt, och finansministern tvingas att upprepade gånger revidera sina prognoser. Underskottet i statsbudgeten är ett gigantiskt problem från fördelningssynpunkt. Det lämnar en tung räntebörda åt alla framtida generationer. Men det är viktigt att göra klart att underskottet framför allt är ett symtom på att den ekonomiska politiken har misslyckats med sin främsta uppgift, att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen i näringslivet. Tro inte att det finns någon lösning på underskottet i statsfinanserna om man inte lägger om politiken och gör tillväxten till det övergripande målet och kampen mot arbetslösheten till den främsta uppgiften. Vi socialdemokrater ser med största allvar på tillståndet i statsfinanserna. Vi minns hur det var förra gången Sverige hade en borgerlig regering. Vi vet hur tungt det var att vända underskottet i de offentliga finanserna till överskott. Vi ser vilken väldig arbetsuppgift som väntar oss, den dagen som regeringen Bildt har gjort sitt. Vi tror inte att Carl Bildt tar underskotten med sig. Det blir en uppgift för nästa regering att lösa. För den svåra uppgiften har vi hög beredskap. Det behövs en långsiktig plan för att stärka statsfinanserna. Det behövs åtgärder som får i gång tillväxten och ökar statsinkomsterna. Men det behövs också direkta inkomstförstärkande åtgärder. Det går inte att ensidigt lägga bördorna på dem som är sjuka, arbetslösa eller handikappade. Det är nödvändigt att vi som är friska och starka och som har arbete och inkomster gör vår insats. Det gäller alldeles särskilt oss som har goda inkomster. Det är orimligt att försämra villkoren för dem som är arbetslösa, men kräva att de bäst avlönade skall få ''fribrev'' när det gäller krisens bördor. Det är samtidigt nödvändigt att fasa in de kommande budgetförstärkningarna på ett sätt som är linje med tillväxtpolitiken. Jag vill till sist ta upp en fråga som direkt hänger samman med möjligheterna att åstadkomma ett konstruktivt samarbete i svensk politik. Det gäller synen på löntagarnas rättigheter. I uppgörelsen mellan regeringen och oss socialdemokrater slogs fast att förändringar i arbetsrätten skall ske i samförstånd. Nu riktas det attacker mot arbetsrätten. Nu driver SAF sin kampanj. Och nu har Lindbeck gett sig in på samma orimliga väg. Att slå sönder löntagarnas rättigheter och anställningsskydd vore en krigsförklaring både mot oss socialdemokrater och mot löntagarna och deras organisationer. Det är ytterst ansvarslöst att nu utnyttja den höga arbetslösheten för att tvinga fram en ensamrätt för arbetsgivarna i anställningsfrågor. Att riva upp grundvalarna för arbetsrätten är ett hot mot just de människor som representerar en lång erfarenhet och som lojalt ställt upp för företagen under många år. En sådan politik riskerar att splittra nationen, just när nationen behöver samling och gemensamma tag. Det är inte mer splittring och konfrontation som Sverige behöver. Det behövs mer av samarbete, mer av gemensamma tag. Herr talman! För ett halvår sedan tvingades regeringen att ge upp den enda vägen. Nationen stod inför sådana prövningar att socialdemokratins medverkan var nödvändig. Endast på så sätt kunde en bred majoritet skapas för att bemästra den akuta krisen och förhindra ett sammanbrott i betalningssystemet. Under de senaste månaderna har regeringen försuttit tillfället att genom en bred politisk samverkan fullfölja kampen mot krisen. Därför har krisen förvärrats. Dagens debatt har bekräftat att någon majoritet inte finns i riksdagen för regeringens ekonomiska politik. Partierna i riksdagen har nu ansvaret att skapa en majoritet för en ekonomisk politik som hejdar arbetslösheten, ökar tillväxten och bringar reda i statens finanser. För att än en gång få pröva om förutsättningar finns för att skapa majoritet för en sådan ekonomisk politik hemställer jag att finansutskottets betänkande återremitteras till utskottet för vidare behandling.

Herr talman! Ibland blir man litet trött i det här jobbet. Det som är jobbigast är när något annat än bästa möjliga lösning beslutas i riksdagen. Så är det faktiskt med ROT-satsningen. Den är inte bästa möjliga lösning varken för regeringen eller oppositionen och definitivt inte för oss nydemokrater. Ingvar Carlsson sade i går kväll i Aktuellt: När det gäller ROT-programmet, där fick vi släpa fram regeringen till ett beslut. Socialdemokraterna och Ingvar Carlsson vet att det hade gått att få till stånd en för Socialdemokraterna mycket bättre ROT uppgörelse utan någon särskild möda. Den var klar innan regeringen hade visat att man över huvud taget var intresserad av en uppgörelse med Socialdemokraterna. Ny demokrati hade diskuterat med Socialdemokraterna och preliminärt kommit överens om en uppgörelse under förutsättning att denna kunde sanktioneras i de båda partierna. Detta förankrades sedan hos oss, men hos Socialdemokraterna blev det stopp. Varför blev det så? Jag har funderat rätt mycket på det. Nu har vi ett ROT-program som vi trots allt stöder därför att det är bättre än ingenting. Tyvärr har det karaktären av ett utslängt plockepinn som nu bl.a. bostadsutskottet har att reda ut. Detta är litet tråkigt, tycker jag, därför att vi nydemokrater lämnade till socialdemokraterna över det första skriftliga förslag som var förankrat i vårt parti redan i november. Det är märkligt att socialdemokraterna fann sig i ett så hafsigt förslag. När jag såg det var min första tanke: Är det ens genomläst? Att regeringen bara ville få ner något på papperet är inte så konstigt, därför att den har inte visat något intresse förrän några dagar innan uppgörelse skulle träffas i finansutskottet. Mot bakgrund av detta händelseförlopp är det märkligt hur Per-Ola Eriksson kan slå sig för bröstet så att han nästan spricker. Detta är ingen uppgörelse som kommer att gå till historien, och sättet som den skedde på är heller inte särskilt hedervärt. Hur kunde då socialdemokraterna gå med på en så medioker uppgörelse när en mycket bättre fanns i sikte? För mig är detta ofattbart. Det är ett svek mot dem som har valt oss att inte försöka få fram bästa möjliga uppgörelse. Det är ett svek mot arbetslösa byggnadsarbetare och andra som står utan arbete. De frågor jag ställer till socialdemokraterna -- och varför inte till Allan Larsson -- är för det första: Hur kunde ni socialdemokrater gå med på en så dålig uppgörelse när en bättre fanns i sikte? Hur känns det? För det andra: Varför ville ni inte göra en bättre uppgörelse med Ny demokrati? Om ni inte ens vill göra för er mycket bra uppgörelser med oss, vore det bra att få detta klarlagt så att vi slipper ödsla krut på döda hökar i fortsättningen. När jag kom till riksdagen trodde jag att politiker i alla fall var skickliga på att förhandla och att göra upp i kulisserna och att de var proffs på det politiska spelet. Tyvärr var detta fel. Det visade sig vara ännu mer trögt än vad jag någonsin kunde ana, och viljan att göra upp visade sig vara betydligt mindre än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Flexibiliteten var långt ifrån det jag trodde. Detta är litet trist, tycker jag.

Herr talman! Allan Larsson framträder i den här debatten på ungefär samma sätt som socialdemokraterna nu under en tid har valt att göra.

Det märkliga, herr talman, är att det vida talet i så liten utsträckning bygger på konkreta förslag från Socialdemokraterna. Vad gäller exempelvis Allan Larssons uttryck att det behövs ett uthålligt program för att anpassa utgifterna till inkomsterna, skulle det ha trovärdighet i den situationen att Socialdemokraterna hade lagt fram ett sådant förslag, men något sådant finns inte.

Herr talman! För en gångs skull har genom Lindbeckkommissionens rapport ett strategiskt dokument lagts fram som redovisar bakgrund och förutsättningar för Sveriges väg ur krisen. Den innehåller också ett stort antal direkt konkreta förslag. Lars Tobisson tog fasta på detta, herr talman, och konstaterade här i talarstolen att han utan några större bekymmer kan ställa sig bakom 108 av de 113 punkterna. Eftersom Allan Larsson nu tydligen har lämnat kammaren har jag inte möjlighet att fråga honom, men jag får fråga de socialdemokratiska företrädarna hur många punkter av de 113 som socialdemokraterna är beredda att ställa sig bakom. Säg att det är 95, 80, 108 eller vad det nu kan vara, så är ju ändå en sådan deklaration av var man står i förhållande till Lindbeckrapporten ändå ett sätt att öppna vägen för att diskutera vad ett eventuellt samförstånd skall grundas på. Så länge man inte är beredd att fullfölja sina uttalanden om samförstånd så länge finns det, herr talman, tyvärr mycket små förutsättningar att föra konkreta resonemang om ett program i samförstånd för att långsiktigt föra Sverige ur krisen. I övrigt, herr talman, vill jag säga några ord om företagsamhetens roll när det gäller att föra Sverige ur krisen.

Herr talman! Detta måste bygga på den grundläggande förutsättningen att företagsamheten vågar satsa långsiktigt. Den nu sittande regeringen och majoriteten i riksdagen har sedan det senaste valet genomfört ett antal förändringar som långsiktigt förbättrar dessa möjligheter och som öppnar vägar för företagsamheten att göra satsningar. Ett problem är att lågkonjunkturen, strukturkrisen, finanskrisen och mycket annat gör detta svårt just nu, men ändå kan vi se att det börjar hända saker i den ekonomiska utvecklingen. Herr talman!

Företagares satsningar, herr talman, är alltid långsiktiga, och de kräver långsiktig säkerhet. Jag skulle vilja uppmana socialdemokratin, herr talman, att bidra till att garantera den långsiktighet som man har lagt grunden till i riksdagsbeslut sedan det senaste valet. Jag tror att det är en mycket viktig faktor för att vi i en svår situation skall få en företagsamhet som kan bära upp mycket av utvecklingen och som vågar satsa på framtiden.

Herr talman! Jag förstår att Hans Gustafsson får rycka in för Allan Larsson, som just nu inte har tid att följa kammardebatten. Han ger för närvarande en TV-intervju utanför denna sal, vilket jag tycker är synd. Vad sedan gäller småföretagarna och företagarna i övrigt är det en självklarhet i en situation som är så besvärlig som den som råder i Sverige i dag, Hans Gustafsson, att de ställer krav och vill ha en förbättrad situation. Också jag träffar många småföretagare. Jag håller just nu på att utreda utvecklingsfondernas framtid, och i den rollen har jag träffat många småföretagare under de senaste månaderna.

Svaret på de här frågorna är: Då hade vi stått mycket starkare inför dagens problem, framför allt de finansieringsproblem som vi har. Det hade varit mycket bättre. Grunden för en sådan utveckling för dem är nu lagd med politik som riksdagen har fattat beslut om. På litet sikt kan de komma in i en sådan situation. Och det är den situationen som de skall vara i, Hans Gustafsson. De skall inte tvingas in i den gamla situationen, där de inte tilläts tjäna pengar och konsolidera sig. Genom den politik som ni bedrev kunde de inte i tillräcklig utsträckning bli tillväxtföretag. De fick mer spela rollen som levebrödsföretag för företagsägarna och de anställda och som skatteobjekt för en regering vars största intresse för småföretagsamheten under flera decennier var att se dem som skatteobjekt och inte som tillväxtobjekt.

Herr talman! Jag diskuterar mycket gärna med Hans Gustafsson. Jag trodde bara när jag såg på talarlistan inför dagens debatt att det skulle bli två utskottsomgångar. Om också Allan Larsson hade menat att så var fallet, borde han ha funnits i kammaren under den andra utskottsomgången, där han faktiskt är uppsatt i denna debatt. Men låt oss inte orda mer om det.

Det är precis det problemet som vi står inför, samtidigt som vi har en mängd andra grundläggande problem, i form av en djup lågkonjunktur, behov av att restaurera landet, bankkris och annat. Detta problem är uppenbart. Vårt näringslivs struktur, Hans Gustafsson, ser delvis ganska hygglig ut, men är också präglad av en lång tid av felaktiga och dåliga förutsättningar. Vi har ett hyggligt antal stora internationaliserade exportföretag, som är mycket duktiga och som har betytt mycket. Vi har ett rätt hyggligt antal små företag, men deras antal behöver ökas. Men vad vi saknar är mellanskiktet av medelstora företag. Vi saknar också i botten tillräckligt antal små tillväxtföretag som kan bli medelstora företag. Det här är, Hans Gustafsson, ett problem för oss i dag, och det är framför allt ett bevis för att under decennier har förutsättningarna för växande småföretag och för livskraftiga satsande medelstora företag varit för dåliga. De förutsättningarna har vi nu ändrat på, och det är en långsiktig förändring som betyder mycket för den framtida utvecklingen i Sverige. Det var, herr talman, utifrån den utgångspunkten jag ville ställa frågan till Hans Gustafsson: Hur kan det komma sig att ni genom att säga nej till de flesta av de här förändringarna faktiskt visar upp bilden av att det positiva som har gjorts skall rivas ner, om ni återkommer till regeringsmakten?

Herr talman! Låt mig börja med att beklaga att Allan Larsson inte deltar i den utskottsrunda till vilken han är anmäld. Jag har alltid uppfattat Allan Larsson som en hygglig prick och väluppfostrad person, och det är mot den bakgrunden litet av en besvikelse att inte få debattera med honom, med tanke på det kraftfulla inlägg som han gjorde i debatten. Han började med att säga bl.a. att regeringen Bildt har lett landet in i en kris. Krisen finns förvisso där, men frågan är om det är regeringen Bildt som har lett landet in i den.

Problemen i riksdagens och regeringens budgetprocess och liknande saker som Lindbeckkommissionen har synpunkter på uppkom ju inte med regeringen Bildts tillträde hösten 1991. Ett annat dokument som visar detta mycket klart är rapporten från produktivitetsdelegationen, som tillsattes av Socialdemokraterna och avslutades under Anne Wibbles tid som finansminister, under Klas Eklunds ledning. Det är en myt att den nuvarande krisen skulle ha kommit med regeringen Det genomgående intrycket, tycker jag, när man hör Allan Larsson, är att han läser Lindbeckkommissionens rapport väldigt selektivt. Förvisso är det alldeles rätt, som Allan Larsson säger, att Lindbeck-kommissionen betonar att arbetslösheten är det stora problemet i dag, framför allt risken att vi glider in i långtidsarbetslöshet, att vi får ett växande antal människor i den situationen. Det som skiljer Allan Larsson från Lindbeckkommissionen är recepten för att komma till rätta med problemen. En viktig poäng i Lindbeckkommissionens rapport är att få fler jobb per satsad krona. Det skall ske t.ex. genom vad som kallas billiga aktiviteter för sysselsättning. Man skall ha 80 % av tidigare ersättning vid beredskapsarbete, 75 % vid AMU ROT-program skall det vara men med löner som klart understiger dem som gällt för byggnadsarbetare under senare år. Infrastruktursatsningar talas det om, men med en varning för att många av dagens projekt riskerar att inte vara lönsamma ur samhällsekonomisk synpunkt. Lindbeckkommisionen påpekar också att man måste försöka påverka lönebildningen på så sätt att parterna på arbetsmarknaden tänker sig för några gånger innan de driver fram löneavtal som kan skapa arbetslöshet. Det är några exempel på den typ av åtgärder som föreslås av Lindbeckkommissionen, som Allan Larsson i övriga stycken hyllar. Den grundläggande skillnaden gentemot Allan Larsson ligger i de recept som skrivs ut för hur arbetslöshetssituationen skall åtgärdas. Det krävs mera långfristiga åtgärder, förändringar i arbetsmarknadens funktionssätt, och kommissionen tar upp sådana saker som tidsbegränsad anställning, entreprenadarbeten och en del annat. När Allan Larsson säger att den inhemska efterfrågan är det stora hotet och att Lindbeckkommissionen ger honom rätt på denna punkt, är det en felaktig beskrivning av Lindbeckkommissionens arbete. Det omfattar mycket mera: kort och lång sikt, effektivitet, fördelning, det politiska systemet, osv. Diskussionen om vad som skall hända under 1993 är ingalunda någon central punkt i Lindbeckkommissionens betänkande. Tvärtom är det centrala just det långsiktiga, att det behövs stora förändringar i ekonomin och det politiska systemets funktionssätt. Så Allan Larssons tal om att han klart och entydigt har stöd från Lindbeckskommissionen är fullständigt snurrigt. Det är en felaktig historieskrivning. Det är bara att läsa boken dessutom. Lönebildningen i Sverige måste läggas om radikalt. Lindbeckkommissionen har rätt, borde han ansluta sig till dess förslag, men Socialdemokraternas traditionella recept är ju en återgång till urortodoxa lönebildningsformer, utan hänsyn till de etablerade, erfarenhetsmässigt starkt inflationsdrivande effekterna av dessa lönebildningsformer. Ett annat exempel är Riksbankens ställning, som Lars Tobisson tidigare varit inne på. Hade vi i dag haft en mera självständig riksbank, hade det varit lättare att driva en penningpolitik som var konjunkturstimulerande, för då skulle det inte finnas någon osäkerhet -- det skulle råda mindre osäkerhet, skall jag säga -- om de långsiktiga inflationsförväntningarna. Men i dag, på grund av att vi har 20 års inflations och devalveringspolitik med oss, saknar vi dessa förutsättningar.

Nog har Allan Larsson och Lindbeckkommissionen identifierat samma huvudproblem, och det är i och för sig samma huvudproblem som regeringen ser, nämligen arbetslösheten. Men recepten för att komma till rätta med detta problem är helt annorlunda. Allan Larssons framställning påminner väldigt mycket om att man kör vidare i hjulspåren och policyrekommendationerna från 70 och 80-talen. Assar Lindbeck framstår ju som en radikal rabulist i jämförelse med Allan Larsson, som faktiskt framstår som företrädare för det som på 1800-talet kallades för reaktion. När man efter Napoleonkrigen skulle återställa Europa, kom reaktionen och reaktionärerna. Sådant är intrycket när man hör Allan Larsson. Han går tillbaka till det förgångna, till 70 och 80-talens alla misslyckade policyrekommendationer och lanserar dem på nytt. Det är en politik som egentligen ganska effektivt motverkar möjligheterna att skapa riktiga jobb. Bo G Jenevall är inte heller här, ser jag, men han kanske står vid en monitor någonstans. Hans stora problem och Ny demokratis stora problem är, säger han, den korta räntan. Men de förslag som han predikar för här i talarstolen har precis motsatt effekt mot vad han säger sig vilja åstadkomma. De kommer att höja den korta räntan. Han vill politisera Riksbanken. Han vill avskeda riksbankschefen. Ansvarsfrihet skall inte beviljas, anser han. Ansvarsfriheten berör för övrigt inte penningpolitiken utan den mera företagsekonomiska verksamheten i Riksbanken. Det här skulle naturligtvis uppfattas av dem som har att placera pengar som en stor osäkerhet om den framtida penningpolitiken i Sverige. Skulle man bedriva den politik som Bo G Jenevall förespråkar, skulle det driva räntan i höjden eller också driva växelkursen i botten. Men om vi antar att man skulle fortsätta med ungefär den halvfasta växelkurs vi har i dag, skulle räntan gå upp i det ögonblick som Bo G Jenevalls recept började implementeras. Något annat konstigt med Jenevalls recept är det faktum att Ny demokrati ju har en väldigt pessimistisk och negativ syn på politiker och politikers arbete. Men helt plötsligt skall politikerna ta över Riksbanken, och de halvt vattentäta skott som finns mellan politiken och Riksbankens verksamhet skall brytas upp och försvinna. Helt plötsligt är politikerna på något sätt dagens hjältar i Ny demokrati. Man får nog bestämma sig för vilken principiell uppfattning man har om politikers betydelse. Det andra gäller återförvisningen. Om den nu har någon effekt alls på räntan, är det väl att den möjligen skulle göra människor litet mer osäkra om den politiska stabiliteten i Sverige. Räntorna skulle möjligen gå upp något. Bara det Bo G Jenevall föreslår att vi i dag skall göra i denna kammare motverkar direkt en lösning på det som han säger är huvudproblemet. Jag kom faktiskt att tänka på tidningen The Economist, som i höstas beskrev Ny demokrati i en översikt av Sverige som ''the Mavericks''. Om man slår upp det i ordboken ser man att det kan översättas med ''vilda sällar utav nordiskt ursprung''. Bo G Jenevall påminner mig inte om en vild sälle, och jag hoppas att han tar sitt förnuft till fånga och faller in i det normala nordiska beteendet. Man kan dessutom påminna Bo G Jenevall om att Lindbeckkommissionen, som han väldigt starkt anslöt sig till -- vilket alla tydligen gör i dag -- helt är emot den linje som Bo G Jenevall förespråkar, dvs. att Riksbanken skulle vara drivande vad beträffar räntan. Jag har hållit på i tio minuter, men jag skulle gärna säga någonting till Hans Gustafsson om Riksbankens självständighet. Jag har en annan syn på detta, och jag tycker inte att man skall säga att de förslag som Riksbanksutredningen har lagt fram på något sätt är odemokratiska. I så fall skulle ett antal länder som vi anser är demokratiska, t.ex. Tyskland, inte vara demokratier. Så kan det ju ändå inte vara.

Herr talman! Vi vet var Carl B Hamilton står i räntefrågan, inte minst med tanke på att han är rådgivare till finansministern. Carl B Hamilton kan inte vara helt ovetande om att ett stort antal av hans kolleger bland nationalekonomerna har en annan syn -- bl.a. en namne utan initial, som jag tror t.o.m. tillhör samma parti. Det finns alltså två olika ståndpunkter. Jag tycker att det, i alla fall i debatten, verkar som om allt flera börjar sälla sig till idéen om en ordentlig räntesänkning som det viktigaste inslaget för att åstadkomma en förbättring i det korta perspektivet. Tidigare hävdades det t.ex. att långa räntan skulle stiga om man sänkte den korta räntan. Det har visat sig att den långa räntan har följt efter. Jag håller gärna med om att sänkningen naturligtvis måste ske i en takt så att den inte motverkar sig självt. Vi har väl inte tänkt oss att det skall ske över en natt -- det har i varje fall inte jag tänkt mig. Men det måste vara en klar markering i den riktningen. Det verkligt stora problemet när det gäller räntan är egentligen den ränta som bankerna sätter, dvs. den stora räntesbredd vi har i dag. Den är det konkreta bekymret både för allmänhet och framför allt företagen. Jag kan väl hålla med om att den benämning vi fått, med översättningen vilda sällar, kanske ibland kan ha sin relevans. Jag tror inte att jag riktigt tillhör det släktet. Jag upprepar att det vi är bekymrade över är nationens ekonomi. Vi vill försöka bidra till att förbättra situationen, samtidigt som nationen kommer ur problemen. Vi säger inte att vi har alla svar och alla lösningar, men vi tycker lindrigt sagt att det är egendomligt att det inte blir en enda diskussion kring eller kommentar till de förslag vi ställer. Man låtsas helt enkelt som om vi över huvud taget inte existerar, trots att vi ändå är del i regeringsunderlaget. Regeringen regerar ju faktiskt, om vi skall spetsa till det, på vårt mandat. Då tycker jag i alla fall att man borde lyssna på oss, och inte låtsas som om vi inte existerar. Vi har nog en del förslag som inte skulle vara helt främmande för regeringen heller. För att återkomma till kommittérapporten, så tycker vi att det finns väldigt mycket i den som rimmar väl med de förslag vi har framställt.
Herr talman! Jag blir ganska glad då jag hör Bo G Jenevall tala om räntepolitiken. Det förefaller som om våra synpunkter i väsentliga avseenden inte är så olika. Det är förvisso så, att det finns två extremståndpunkter i denna räntefejd. Om Bo G Jenevall är inne på linjen att man skall sänka räntorna successivt och pröva sig fram, samtidigt som man följer hur växelkursen och den långa räntan utvecklas, är det detsamma som regeringen önskar att även Riksbanken skall göra. Ingen tycker ju om höga räntor. Det skall förhoppningsvis ske en successiv sänkning. Jag håller helt med om att det stora problemet är räntesbredden, vilken uppstår i bankerna när de skall tjäna in sina kreditförluster. Som jag sade uppfattar jag inte Bo G Jenevall som en vild sälle. Jag hoppas att Jenevall i stället utnyttjar sitt inflytande i nyd:s riksdagsgrupp, ett inflytande som jag förstår inte är oväsentligt, till att så att säga låsa in de vilda sällarna i en rationell och förnuftig fålla.
Herr talman! Vi brukar inte ha särskilt svårt att i t.ex. korridorssnack konstatera att vi egentligen har ganska lika synpunkter. När det kommer till sakfrågor finns dialogen, trots det, över huvud taget inte längre. Det tycker jag är synd. Den skulle kunna leda till något mycket gott för landet. Vi är ju trots allt fem borgerliga partier som står bakom regeringen för närvarande. Vårt parti sitter utanför regeringen, och vi har, om någon kunde tro det, inga som helst ambitioner att komma in i den. Men vi tycker ändå att man borde ta litet större hänsyn till de förslag vi kommer med. Det skulle lösa många problem, och jag tror att det skulle vara till nytta för landet. Vi skulle slippa konfliktsituationer som den dagens debatt har givit upphov till. Jag hoppas verkligen att överläggningarna i utskottet i morgon kommmer att leda till någonting konstruktivt. Annars kan effekten bli motsatsen.

Herr talman! I sitt inledningsanförande sade Hans Gustafsson att Riksbanken i Sverige redan i betydande omfattning är självständig. Det som utmärker den svenska riksbanken är förvisso att den är självständig. Många av de förslag som Riksbanksutredningen lägger fram innebär i själva verket en kodifiering av den självständigheten. En av de saker som är otillfredsställande är att denna självständiga myndighet saknar ett angivet mål. Det tycker jag är betydligt allvarligare ur demokratisk synpunkt än mycket annat. Vi har den situationen att denna självständiga myndighet så att säga simmar runt och inte har någon riktigt väl definierad uppgift. Det är bl.a. detta som gör att Riksbanksutredningens majoritet vill införa det mycket modest formulerade målet att värna penningvärdet, något som jag tycker att de flesta utan problem skulle kunna ställa upp på. Dessutom föreslår vi informationsplikt, vilket är någonting som inte finns i dag. Riksbankschefen kommer som vi alla vet till finansutskottets slutna överläggningar. Men det är här fråga om offentliga utfrågningar och betydligt mer information från Riksbanken. Det är fortfarande riksdagen som är huvudman för Riksbanken. Det är riksdagen och finansutskottet som utser fullmäktigeledamöter. Att riksdagen och politikerna skulle vara bortkopplade är helt fel. Man kan empiriskt se att man i många länder har lyckats med att ha en låg inflation och att inte skapa en högre arbetslöshet. Det finns fler länder som har en självständig riksbank är som inte har det. Jag vet att Socialdemokraterna i sin reservation avvisar detta. Man bör dock läsa dessa bilagor ganska noga. Om man gör det, har man mycket svårt att stå fast vid den ståndpunkt som Jag menar att detta inte på något sätt är en mindre demokratisk konstruktion. Om man kan uppnå en bättre ekonomisk utveckling i landet med en mer självständig riksbank är det önskvärt att man inrättar en sådan. Om vi i dagens situation hade haft en riksbank som stod för en mycket trovärdig långsiktigt låg inflationstakt hade vi kunnat sänka räntan på ett helt annat sätt än vad vi kan i dag. Det betyder rätt mycket för enskilda människor, hushåll och sysselsättningen.

Herr talman! Man kanske inte kan säga att de simmar omkring, men vi har en mycket självständig myndighet som saknar ett noga angivet mål. Det tycker jag är olyckligt. Det som gäller här är inte Maastrichtavtalet. Blir Gustafsson, blir det desto viktigare att ha nationella institutioner som kan fungera som ett ankare i penningpolitiken. Hans Gustafsson kan t.ex. läsa Clas Erik Odners bok om EMU och dagens valutaströmmar. Om man har en mer självständig riksbank skyddar man delvis de övriga delarna av det politiska systemet från att involveras i dessa kortsiktiga penningpolitiska avgöranden. Jag tror att det demokratiska politiska systemets funktion i landet totalt sett blir bättre för den ekonomiska utvecklingen. Jag ser alltså inte de demokratiska problem som Hans Gustafsson gör. Jag har kanske en mer optimistisk syn på detta än Hans Gustafsson med sin Von Wrightska läggning.

Herr talman! Riksdagsledamöter! Vi har just nu spenderat 50 miljoner kronor i ränteutgifter på fyra, fem timmar. Per-Ola Eriksson sade att vår ekonomi är i obalans. Det kan man lugnt säga att den är. Den blir inte mer i balans efter fyra, fem timmar i denna kammare, utan snarare tvärtom. Det är tur att vi har fått denna fantastiska Lindbeckkommission att hänga upp allting på. Det är helt fantastiskt! Nu talar vi om den hela tiden. Men jag kan i stället representera Folkkommissionen, som hade ett litet möte i går i Falkenberg. Folkkommissionen är trötta på detta. Visserligen har jag förut bett ledamöterna hoppa i strömmen. Men Folkkommissionen kommer att se till att kanske samtliga åker ut i strömmen. Så enkelt är det. Folkkommissionen tycker att den har fått nog nu. Jag har inte hört ett ord om vilka som är skulden till detta. Vi är ganska ense om att de sista 20--30 åren gick fel. Det är vi politiker som bär skulden till detta. Det är bara att konstatera att det är vi som bär skulden till det. Nu skall vi rätta till detta och föregå med gott exempel. Allan Larsson sade något om att det inte går att lägga bördan på de svagaste människorna. Det håller jag fullständigt med om. Då måste vi återigen börja hos oss själva och ta upp dessa fantastiska fallskärmsavtal. Innan vi över huvud taget gör något med vår ekonomi måste vi riva upp alla fallskärmsavtal och orättvisa pensionssystem m.m. Sedan kan vi kanske få litet ordning på det hela. Människor är faktiskt rent ut sagt förbannade på detta. Det finns tre saker som människor ute på gator och torg och i byar diskuterar. Det är fallskärmsavtal, arbetslöshet och flykting och invandrarpolitik. Men vi gömmer dessa saker. Arbetslösheten pratar vi litet grand om. Det finns alltså tre områden som är viktigare än alla andra. Det är miljön, ekonomin och rättssäkerheten. Miljön borde ju vara ett axiom för var och en av oss, men tyvärr verkar det inte vara så. Ekonomin är ju en skandal. Allt detta beror på rättssäkerheten. Hur skall vi då komma till rätta med det här? Vi i Ny demokrati har faktiskt lagt två motioner om att vi skulle bilda en kristidskommission. Jag tror att vi får börja där, innan vi över huvud taget gör något annat. Vi har tidigare sagt här i kammaren att vi skall lägga korten på bordet, kasta prestigen någon annanstans och glömma partitillhörigheten. Johan Lönnroth är hela tiden inriktad på detta med högerpolitik. Jag vill rikta några ord till honom. Inser inte Johan Lönnroth att vänster och högerpolitikens tid är förbi för länge sedan? Vi kan kanske bli det första landet i hela världen som börjar inse att den tiden är förbi. Då kan det kanske bli litet bättre. Det är därför vi i Ny demokrati yrkar på personval. Vi politiker försvarar oss hela tiden med att vi är så duktiga, vi har sagt detta och gjort detta, men det leder ju ingen vart. De förträffliga Socialdemokraterna och Folkpartiet gjorde ju en enorm uppryckning 1990--1991 med århundradets skatteomläggning. Den innebar att jag som faktiskt var arbetare på den tiden förlorade 3 000 kronor netto i månaden. Han som representerade mig i Metallarbetarförbundet fick däremot 8 000 kronor mer i månaden netto. Det kallar jag solidaritet. Man skall ju ha ett yrkande mer eller mindre varje gång. Jag yrkar -- detta är litet mera skojfriskt -- att regeringen skulle avgå med omedelbar verkan. Sedan kunde dessa förträffliga socialdemokrater och folkpartister ta över den röra som vi har ställt till med. Då skulle vi få se hur de skulle lyckas med detta. Jag tror inte att de skulle lyckas med detta konststycke. Hur skall samma personer kunna reda ut den röra som vi har ställt till med? Låt oss samla den expertis som finns i Sverige. Den finns litet överallt. Låt oss göra som Ian Wachtmeister sade innan jul. Låt oss låsa in dem någonstans precis som när man väljer påve. Då kan de släppa ut litet vit rök när de är färdiga med ett förslag. Sedan får vi enas och samlas kring detta. Det kanske inte vore så dumt. Vi politiker klarar inte av att lösa kriser. Vi skapar bara nya kriser hela tiden. Eller har jag fel? Vad händer nu om vi återremitterar ärendet till utskottet? Det blir kanske så. Jag hoppas i och för sig att det blir ett avslag så att det blir litet mer spänning i det hela. Men vad händer om det skulle bli en återremiss? Det dröjer väl tre fyra veckor och sedan är det här igen. Sedan blir det kanske återremiss igen och vi har förlorat ytterligare åtskilliga miljarder. Min talartid är ute om ett par sekunder. Den tid som jag har stått här har kostat oss 180 000 kronor per minut. Det blir alltså en miljon som gick åt i ränteutgifter medan jag stod här. Tänk på det!

Herr talman! I mitt förra inlägg var jag inne på frågan om återremiss. Jag hade då funderingen att vi skulle kunna återremittera de delar där det finns möjlighet till bättre och förändrade förslag. Nu har jag förstått att man inte kan göra på det viset, utan att det måste bli frågan om återremiss av hela paket. Jag instämmer alltså i Allan Larssons yrkande. Jag vill också understryka att när vi ställer oss bakom detta, tycker vi att det måste finnas ett bestämt syfte med återremissen. Det får inte bli frågan om någon slags symbolisk näsknäpp mot regeringen. Situationen i landets ekonomi är alldeles för allvarlig för sådant. Det krävs också snabba åtgärder. Jag förutsätter att det skall gå snabbt med denna återremiss. Syftet måste rimligtvis vara att vi lägger fram förslag som innebär reducerad arbetslöshet jämfört med det förslag som utskottsmajoriteten har lagt fram här i dag. Jag kan tänka mig olika varianter. Momssänkning är en möjlighet som det verkar finnas intresse för i flera partier här. Ett större ROT-program är en annan möjlighet. Det finns bedömningar som säger att de 30 000 utlovade jobben i det framlagda förslaget i själva verket inte kommer. Det är alltså en alltför optimistisk kalkyl. Vi har ju också riktat stark kritik mot utfomningen av det här skatteavdraget. Jag hoppas och tror att det finns gehör i andra partier för möjligheten att göra om det förslaget och ge det en vettigare inriktning. Sedan vill jag också passa på att säga några ord till John Bouvin. Han kan väl ha rätt i att vänster-- högerbegreppen inte riktigt är de samma som de var en gång. De har ändrats över tiden. Jag tror på återupprättandet av de gamla vänster-- högerbegreppen så som de såg ut vid detta sekels början. Då var det ganska enkelt vad vänster och höger var för något. Om vi ser på när demokratin och den allmänna rösträtten genomfördes här i landet var det entydigt så att det var vänstern, som då bestod av socialister, socialdemokrater, vänstersocialister och liberaler, som drev frågan om demokrati mot högern. Högern utmärktes också av att de var nationalister. De var starkt fientligt inriktade mot människor som kom från andra länder. För mig är det en alldeles grundläggande sak, när det gäller detta med vänster och höger, att om man är vänster så är man solidarisk mot alla, inte bara svenskar, utan också invandrare och flyktingar. Jag har förstått att även John Bouvin brinner för detta att få en jämnare fördelning till stånd. Jag tycker att han skall tala med sina partikamrater om finansieringen av de arbetslöshetsåtgärder som vi förhoppningsvis skall kunna enas om. Vi har lagt förslag som innebär att man finansierar de här förslagen genom att något höja skatten för sådana som John Bouvin och mig, dvs. vi som ligger på lönenivåer på ca 300 000 kronor om året. Det tycker vi är en vänsterståndpunkt, men det spelar ingen roll om John Bouvin vill kalla det något annat. Utifrån vad John Bouvin talar om borde han vara överens med oss i Vänsterpartiet om att om man skall finansiera de här förslagen skall man göra det genom att ta pengar från dem som har råd att betala.

Det är litet annorlunda majoritetsförhållanden i utskotten gentemot kammaren, eftersom Vänsterpartiet inte har fått några ordinarie platser i utskotten. Det finns ibland en tendens i debatten att ni glömmer bort att Vänsterpartiet är visserligen ett litet parti men att vi faktiskt spelar en inte alls obetydlig roll. Vi har avgörandet i sådana frågor där det står mellan regeringsblocket och Jag återvänder litet till frågan om vänster-- högerskalan. När man tittar på de olika motionerna framgår det att det inte är så enkelt att placera in Vänsterpartiet på ett självklart sätt i alla frågor. Jag förutsätter att det skall vara en poäng med återremissen och att alla partier skall delta i samtalen -- ingen nämnd, ingen glömd.
Herr talman! Jag håller med Johan Lönnroth om att vi skall hjälpas åt. Men jag tänker inte lägga fram en enda krona förrän de som har skapat detta elände har lagt fram sina kronor först. Med andra ord skall samtliga fallskärmsavtal som bekostas av skattebetalarna tas bort. Det gäller även alla orättvisa pensionsförmåner som vi s.k. politiker har förskaffat oss. Då kan vi börja prata om omfördelning. Låt dessa människor som har skaffat sig en ekonomi för åratal framåt få leva på den norm som en arbetslös människa som har jobbat 20--30 år skall leva på. Dessa människor har säkert en massa pengar i madrassen och konst på väggarna. Konsten kan de sälja. Frågan om fallskärmsavtal är densamma som frågan om de jobb som man kan få. Man blir landshövding här, och man blir ambassadör där, osv. Det här måste vi omedelbart sluta med. Då först ställer jag upp. Först skall de lägga fram sitt, sedan hjälper vi andra till.
Herr talman! Jag kan försäkra John Bouvin att om han visar mig ett fallskärmsavtal skall vi gemensamt hjälpas åt att försöka riva sönder det. Jag har sedan jag kom in i riksdagen 1991 verkat för att hålla tillbaka våra egna arvoden. Visst, vi kan säkert enas på flera punkter. Jag tycker i gengäld att det är rimligt att John Bouvin i sin partigrupp verkar för en fördelningspolitik. Tala med Ian Wachtmeister om frågan om skattereformens effekter för höginkomsttagare. Det här handlar inte bara om miljonärerna och direktörerna med fallskärmsavtal. Det räcker inte med att få fram pengar från dem. Det krävs också att skatten höjs något för höginkomsttagare. Som jag har förstått Ny demokratis politik, är ni bara intresserade av de stora fläskiga svängarna gentemot fallskärmsavtalen. Visst, vi är eniga i den frågan. Men det handlar faktiskt också om att kräva större solidaritet gentemot de arbetslösa från alla oss som ligger på sådana inkomstnivåer att vi har råd att betala mer i skatt.
Herr talman! Jag tror att vi är ganska eniga -- även vi i Ny demokrati. Vi politiker klarar inte av detta. Därför har vi i Ny demokrati i två motioner yrkat att en kristidskommission skall inrättas. Den skall få till uppgift att reda ut begreppen. Då kommer vi alla säkert fram till samma ståndpunkt. Det här låter kanske litet konstigt. Men vi i Ny demokrati värnar i högsta grad om den lilla människan. Men det är en annan historia att det budskapet inte alltid kommer tillräckligt väl fram.
Herr talman! Jag tror på John Bouvins goda hjärta och att han vill värna om den lilla människan, trots de ganska gräsliga saker som jag tycker att han har sagt om t.ex. flyktingar och invandrare. Jag tror att det han har sagt egentligen inte finns i hans hjärta. Låt oss tillsammans stärka solidariteten med inte bara människor med låga inkomster i detta land utan även med alla dem som kommer hit utifrån. Jämfört även med de allra lägst betalda pensionärerna i Sverige har de det verkligen hundra resor värre. Det är de som i första hand behöver vår solidaritet.

Herr talman! Jag är utomordentligt förbryllad över dagens debatt om ekonomisk politik. Jag är också förbryllad över de förslag som har framförts i debatten. Talare efter talare har förklarat hur viktigt det är med snabba besked och beslut för att få Sverige på rätt köl igen. I det betänkande som vi diskuterar finns det konkreta förslag till åtgärder för att snabbt minska arbetslösheten och skapa en ekonomi i balans. Därför yrkar jag, herr talman, avslag på yrkandet om återremiss. Nu är styrkeförhållandena i kammaren sådana att Socialdemokraterna i varje ärende förfogar över mer än en tredjedel av rösterna, vilket krävs för att genomdriva ett krav om återremiss till utskottet. Detsamma var förhållandet före 1991 års val. Då hade dåvarande oppositionspartierna också möjlighet att kräva återremiss. Men vi utövade inte den demonstrationspolitiken. Normalt kräver man återremiss när man har upptäckt något fel i ett utskottsbetänkande eller när det föreligger en annan majoritet i kammaren. I det här fallet föreligger ingen ny majoritet. Socialdemokraterna har en linje, Ny demokrati har en annan linje och Vänsterpartiet har en tredje linje. Därför tvekar jag inte att säga att det är ett inslag av okynne som förenar de partier som ansluter sig till en återremiss. Jag tycker inte att det är bra för riksdagens anseende. Särskilt anmärkningsvärt är kravet på återremiss, eftersom det innebär förseningar av viktiga beslut. Allan Larsson har tidigare i debatten sagt att det är bråttom med att vidta åtgärder. Under tiden Allan Larsson var i USA och föreläste på ett universitet i Michigan, medverkade vi till att ta fram ett åtgärdspaket på ROT-området. Nu har Allan Larsson återvänt hem till Sverige. Det första han gör är att yrka på en återremiss och dessutom medverka till en fördröjning av ärendehanteringen. Under hösten och vintern har vi hört att Socialdemokraterna tycker att regeringspartierna har gjort för litet för byggsektorn. Därför medverkar jag aktivt till att föra förhandlingar med i första hand Socialdemokraterna för att snabbt få i gång ROT-sektorn. Det gäller att få fram resurser för att reparera skolor, vårdhem, daghem, fritidshem, våra bostäder osv. Vi hade kunnat fatta beslut på några minuter och ge besked till arbetslösa byggnadsarbetare att uppbyggnaden nu kan starta inom ROT-sektorn. Kommunerna hade kunnat få besked om att de skall ta fram olika projekt. Det finns förslag i betänkandet om 800 miljoner kronor just till ROT sektorn och kommunala fastigheter. Nu tycks kammaren inte vara beredd att fatta det beslutet. Vi i regeringspartierna kommer att göra vårt yttersta för att undvika förseningar. Vi vill ta itu med Sveriges ekonomiska problem. Vi vill se till att beskedet till byggnadsarbetarna är att projekten skall komma i gång. Därför kommer jag som ordförande i finansutskottet att kalla till ordinarie sammanträde i morgon kl. 9.30. Då kommer betänkandet att tas upp till förnyad prövning.

Herr talman! Eftersom John Bouvin har räknat ut hur mycket det kostar att hålla anföranden i kammaren skall jag fatta mig mycket kort. Först och främst vill jag dementera Hans Gustafssons påstående: Jag har inte skrivit något pressmeddelande i dag. Jag kan bara konstatera att det finns en majoritet i kammaren -- det krävs alltså en tredjedel av ledamöterna -- för att skicka tillbaka betänkandet till finansutskottet. Hans Gustafsson säger sedan att det finns en majoritet mot regeringens politik. Ingenting har sagts i den här debatten som tyder på att ni kan ena er om någonting annat. Hans Gustafsson talar om offentlig expansion. Bo G Jenevall talar om att man skall begränsa den offentliga expansionen och kräver mera sparande. Hans Gustafsson säger att vi sparar för mycket men vill inte ens tala om vad vi skall spara på. Jag konstaterar att ni bara kan förena er om en återremiss -- där slutar enigheten.

Herr talman! ROT-programmet, som vi verkligen har medverkat till att forcera fram -- jag kan inte påstå att vi fick stor hjälp av Hans Gustafsson, men andra socialdemokrater var aktiva i det arbetet -- står vi för, och vi skall skyndsamt sätta det i sjön. Vi vill få i gång byggsektorn. Vi ville egentligen ge besked till byggnadsarbetarna och kommunerna i dag om att vi nu är eniga här i riksdagen om den åtgärden. Tyvärr fick vi inte ett klubbslag för det, och det beklagar jag. När det gäller återremiss, vill jag säga till vännen Hans Gustafsson, att vi aldrig har yrkat på återremiss i finanspolitiken. Vi hade kunnat göra det, också med en tredjedels majoritet, men vi avstod av hänsyn till landets bästa.

Herr talman! Hans Gustafsson försöker nu tona ner vad han håller på att åstadkomma och säger att det rör sig om en eller två dagar. Till att börja med är det inte arbetsplenum förrän om en vecka, så vi får räkna med den tiden. Förutsättningen att klara av det här på en eller två dagar är dessutom att det inte skall företas några förändringar. Det understryker bara karaktären av okynne bakom denna åtgärd. När det har yrkats på återremiss har det berott på att det antingen har förelegat fel som man har upptäckt och behövt rätta till, eller på att man har funnit att det finns en annan majoritet i sak i någon fråga och därför vill åstadkomma en förnyad behandling. Det som är anmärkningsvärt är att detta inte har framkommit. Nu säger Hans Gustafsson att -- jag förmodar med spelad överraskning -- att det föreligger en majoritet mot budgetpropositionen. Ja, det är självklart! Det står ju redan i betänkandet. Socialdemokraterna yrkar i sin reservation avslag på regeringens proposition. Ny demokrati yrkar avslag. Vänsterpartiet yrkar naturligtvis också avslag i sin meningsyttring. Det är ingen nyhet -- det har varit så hela tiden. Så var det naturligtvis också under den socialdemokratiska regeringsperioden, då ni inte hade egen majoritet. Samtliga oppositionspartier yrkade avslag på de riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen hade lagt fram. Det är egentligen inte det som är poängen här, utan det är att man har ett alternativ att komma med. Det nya som har inträffat i dag är att Ny demokrati inte har något alternativ. De säger att de frånträder sina egna förslag i reservationerna och nöjer sig med ett blankt avslagsyrkande. För att det yrkandet skall kunna samla majoritet krävs det att Socialdemokraterna också avsäger sig sin politik och förenar sig om ett blankt avslagsyrkande. Då kan ni åstadkomma en ändring, tillsammans med Vänsterpartiet, som också får hoppa av. Vid en votering här i kammaren får vi då en majoritet för att riksdagen inte skall ha någon ekonomisk politik alls. Det blir magnifikt. Jag undrar om det är till någon vägledning för folket eller för de marknader som skall ha förtroende för den verksamhet som bedrivs i detta hus. Jag tycker att detta är ynkedom, och Hans Gustafsson borde ta konsekvensen av det och avstå från sitt återremissyrkande.

Herr talman! Det var en mycket engagerad Lars Tobisson som vi nu fick höra, och det tycker jag också var berättigat. Jag vill korrigera några sakfel. Det är nämligen så att jag i utskottet har mörkat, som man brukar kalla det. Det har jag gjort till den milda grad att jag har låtit ta det till protokollet. Det läste jag upp i mitt tidigare anförande, och det skall jag inte repetera. Jag tycker att det är magstarkt att säga att vi inte har några förslag. Vi har lagt fram massor av förslag till enorma belopp, och så säger man att vi inte har några förslag! Anledningen till att den här tillspetsade situationen har uppstått är ju att regeringen inte vill lyssna, inte vill föra ens den enklaste lilla diskussion. Man avvisar diskussioner t.o.m. i utskottet. Det är det som hela saken gäller. Vi har ställt fler förslag än något annat parti, men det är ingen som vill diskutera dem. Vi är ett klart borgerligt parti -- det kan ingen tvivla på. Regeringen regerar faktiskt på vårt mandat -- det är också ett faktum. Det minsta man kan begära är att de förslag som man lägger fram blir diskuterade. Det har vi krävt i utskottet, och det har vi inte fått gehör för. Därför ser vi fram emot den förnyade prövning som skall ske i utskottet i morgon och hoppas att vi då kan få bättre gehör.
Herr talman! Jag tycker att vi är här för att fatta beslut i sakfrågor. Vi har haft en diskussion i kammaren under allmänpolitiska debatten. Bo Jenevall sade att vi borde föra diskussionen i utskottet. Jag sade att vi skall göra det. Jag tyckte att Bo Jenevall då borde ompröva vissa ståndpunkter som är svåra att förena med borgerlig politik, som förslaget att förstatliga landets banker. Det finns i Ny demokratis politik flera sådana inslag som väcker uppseende, t.ex. förslag om införande av en total prisreglering på lönemarknaden genom ett lönestopp. Nu senast har Ny demokrati föreslagit att vi skall övergå till en helt annan räntepolitik. Den typen av inslag kan inte ingå i en regeringspolitik som förs med borgerlig utgångspunkt. Jag såg det faktiskt som en ljuspunkt när Bo Jenevall i sitt anförande tidigare i dag sade att han nöjde sig med ett yrkande om blankt avslag. Det innebär att han frånträder yrkanden av det slag som jag här har nämnt. Nu yrkar han bara blankt avslag, medan han tidigare hade förenat sitt avslagsyrkande med villkor för hur politiken skulle läggas upp. Nu säger Bo Jenevall att de yrkandena kvarstår. På de punkterna kan inte vi vara med och diskutera. Däremot har vi diskuterat sådant som rör ROT program för bostäder och för offentliga lokaler. Vi har på den punkten också fått fram förslag i bred enighet, och det tycker vi är bra. Jag hoppas att de snabbt skall kunna genomföras, trots den här typen av piruetter. Herr talman! Jag undrar hur det här nu skall gå att förena med det yrkande om återremiss som faktiskt har väckts av Socialdemokraterna och som de kan rösta igenom alldeles på egen hand. Det finns enligt vad jag förstår inte någon samstämmighet i politiken mellan Ny demokrati och Socialdemokraterna som skulle kunna motivera att man också röstade för återremiss till utskottet.
Herr talman! Jag tycker att det är ynkligt att man står i kammaren och talar om att man skall föra diskussioner i utskotten, och sedan när vi väntar oss diskussioner i utskotten avvisar man det, ibland t.o.m. med hokus pokus. Kan det vara så farligt att vi tar en omgång till i utskottet och verkligen för en gångs skull får till stånd en diskussion? Jag instämmer i vad Hans Gustafsson sade om att vår ordförande här slår sig för bröstet för ROT överenskommelsen och samtidigt applåderas av Lars Tobisson, trots att de så väl vet att det var vi som såg till att det över huvud taget skapades ett sådant läge att vi kunde komma fram till en ROT överenskommelse. Att de två stora blocken sedan har det gemensamt att de till varje pris måste se till att Ny demokrati inte får något ''credit'' för någonting och därför ser till att göra upp är en annan sak. Men det bryr vi oss inte så mycket om. Det är sakpolitiken vi är ute efter. Nu hoppas jag att vi i utskottet verkligen skall få till stånd en ordentlig genomgång av de förslag som föreligger och gemensamt komma fram till något förnuftigt. Ännu bättre vore det om vi kunde enas och om för en gångs skull ett enigt utskott kunde stå bakom förslagen för att åtgärda landets miserabla ekonomi.

Herr talman! Det nya i situationen är att Socialdemokraterna har bestämt sig för att utnyttja den möjlighet man har, genom att man förfogar över mer än en tredjedel av kammarens ledamöter, till att genomdriva en återremiss till utskottet. Där skall man nu se om man kan ta fram förslag, sade Hans Gustafsson. Det har inte givits ens en antydan om vad för förslag det skulle vara. Det har inte heller antytts i något inlägg från något annat oppositionsparti. Man vill återigen föra upp på bordet till diskussion de ståndpunkter som man har förfäktat i de reservationer som föreligger. Det enda nya som har inträffat är att man från Ny demokratis håll har sagt: Vi yrkar avslag på allting utan angivande av några egna riktlinjer för politiken, utan att lägga fram några egna förslag att rösta om här i kammaren. Det må man göra, men det ger inte besked om vilken politik som skulle kunna samla majoritet och som skulle kunna bli föremål för beslut här. Herr talman! Jag noterar att Hans Gustafsson inte återvände till den egendomliga tes han tidigare drev, nämligen att det skulle vara något helt nytt att det inte finns majoritet för regeringens budgetproposition. Som jag påvisade är det inte något nytt. Så är det alltid när man har en minoritetsregering. Oppositionspartierna har då naturligtvis andra uppfattningar och yrkar avslag på regeringens proposition. Men poängen är ju att det i utskottet i den här situationen inte har kunnat bildas en positiv majoritet mot regeringsförslagen, en majoritet som skulle kunna ta över. Gör det det, befinner vi oss i en helt ny politisk situation i vårt land. Men den situationen föreligger inte, och det har inte heller i denna debatt här i dag framkommit tecken på att det skulle kunna göra så. Tvärtom har ju Bo Jenevall hela tiden sagt att han representerar ett borgerligt parti, som ingår i regeringsunderlaget.

Herr talman! Hans Gustafsson säger att det nya som har inträffat är att det från nydemokratiskt håll har yrkats avslag på betänkandet. Det är klart att det är litet nytt. Men i diskussionen har det förefallit som om man har avsett att yrka avslag på budgetpropositionen. Skall man verkligen yrka avslag på hela betänkandet? Då yrkar man ju avslag på det fina med ROT-stöd och pengar till upprustning av kommunala lokaler, förslag som man samtidigt berömmer sig av att ha drivit fram. Det vore märkvärdigt om det är så. Man har snarare avsett att yrka avslag på propositionen, och det är min poäng. Detta är inget nytt -- det har samtliga oppositionspartier redan gjort. Vad som krävs av er är att ni, för att ha grund för ett återremissyrkande, talar om vad ni gemensamt tänker göra i stället. Det har ni inte gjort. Detta gör att vi från borgerligt håll hävdar att vi nu skall se till att dessa förslag genomförs så snabbt det går. Därför kommer vi inte att stödja yrkandet om återremiss. Men om det vinner gehör -- och det lär det göra enbart med socialdemokratiska röster -- kommer vi självfallet att se till att behandlingen i utskottet kommer i gång och kan genomföras så snart som möjligt.

Herr talman! Det är ungefär ett år sedan jag senast stod i denna talarstol och diskuterade delpensionsförsäkringen. Vid det tillfället röstade Ny demokrati med Socialdemokraterna när det gällde att bibehålla delpensioneringen i oförändrat skick. Ny demokrati gick sedan ut och talade om att det var nydemokraterna som räddade delpensionen. Hur är det i dag? Jo, Ny demokrati har en motion, som skall behandlas här i dag och som innebär försämringar av delpensionen som går längre än regeringsförslaget. Jag kallar det för politisk populism. Vi socialdemokrater menar, vilket framgår av vår motion, att delpensioneringen inte är någon lyxpensionering och att möjligheten skall finnas kvar för dem som vill använda sig av den pensioneringsformen. Vi skriver i vår motion att den föreslagna förändringen som nu läggs fram på sikt innebär en fullständig avveckling av delpensioneringen, och det kan ske inom några år. Begränsningen av arbetstiden, höjningen av åldersgränser upp till 63 år gör att den formen av pensionering kommer att bli meningslös för medborgarna. Detta kommer icke att tillföra statsbudgeten en enda krona i besparing, eftersom kostnaderna för delpensionsförsäkringen betalas genom en arbetsgivaravgift som tidigare var 0,5 % och nu är 0,2 %. Det har således skett en sänkning. miljarder kronor till delpensionsfonden. Det är en finansiering som är tillräcklig för oförändrad pensionering fram till den 1 januari 1999. Det finns fondmedel, och det flyter in avgifter. De föreslagna åtgärderna är helt missriktade mot bakgrund av dagens arbetsmarknadsläge. De försvårar möjligheterna för äldre personer att efter många års arbete trappa ner sin arbetstid, bereda plats för yngre eller minska risken för att yngre personer förlorar sitt arbete. I propositionen anförs som motiv för förslaget att: Den som tar ut delpension gör ett frivilligt val som inte styrs av bristande arbetsförmåga utan i stället av en önskan att få en mjukare övergång till en tillvaro som ålderspensionär. Jag vill påstå att verkligheten är mindre idyllisk än regeringsförslaget synes utgå ifrån. Andelen långtidssjuka och förtidspensionerade är mycket hög i åldrarna 60--64 år. Ohälsotalet för denna åldersgrupp har ökat kraftigt under de senaste åren, från 142 för år 1990 till 160 för budgetåret 1991/92. Motsvarande tal för åldrarna under 60 år har gått ned från 31 till 29. Om möjligheterna till delpension försämras i enlighet med propositionsförslaget kommer med stor sannolikt antalet långa sjukfall och förtidspensioneringar att öka ytterligare. Resultatet blir därmed en ytterligare kostnadsökning för den allmänna försäkringen, dvs. det som i propositionen anges syfta till att begränsa socialförsäkringens utgifter blir i praktiken ökade utgifter för sjukförsäkring, förtidspensionering och arbetslöshetsförsäkring. Det grundläggande syftet med delpensioneringen är att göra det möjligt för den som av hälsomässiga eller andra skäl behöver trappa ner arbetsinsatsen under de sista yrkesverksamma åren. Den nedtrappningen förutsätter planering i flera avseenden, som bl.a. måste ske tillsammans med arbetsgivaren och övriga på arbetsplatsen. Det förutsätter givetvis i sin tur att man i sin planering kan utgå ifrån och lita på de regler och villkor som anges från statsmakternas sida. För dem som redan hade planerat sin delpensionering under 1993 med sin arbetsgivare men inte hunnit lämna in sin ansökan blev det uppenbart att det skulle bli fråga om retroaktivt verkande åtgärder. januari. Det skulle ha blivit förödande. Vi vände oss starkt emot detta i vår motion. Vi pekade på att de som hade tillfälle att lyssna på radion den dagen, de som hade tillgång till en fax och därmed kunde faxa in en ansökan före kl. 24.00 eller de som hade en försäkringskassa som höll öppet under kvällstid kom i ett bättre läge än de som fick nyheten genom sin morgontidning dagen därpå. Man kan göra så utan att det är olagligt; men man måste säga att det var omänskligt. I vår motion föreslog vi att vi måste ha anständiga övergångsregler, även om det skulle bli kammarens beslut -- vilket jag tyvärr tror att det blir -- att delpensionen kraftigt försämras. På den punkten fanns det bara ett förslag från vår sida, nämligen att nuvarande lagstiftning skall gälla fram till den tidpunkt då den nya träder i kraft. Det innebär att alla som fyller 60 år före den 30 juni, och då har gjort upp med sin arbetsgivare om nedtrappning av arbetstiden, har möjlighet att söka delpension fram till den 1 juli. Det finns vissa övergångsregler som innebär att man kan söka även därefter, men dem skall jag inte gå in i detalj på i detta sammanhang. Jag vill också kommentera något som Ny demokrati tar upp i en reservation. Trots att man stödde vårt förslag förra året, kallar man delpensionen för en lyxpensionering. Man säger att det bara är högre tjänstemän som har möjligheter att söka. Det fanns en period då det var så. Men det var när den förra borgerliga regeringen hade försämrat möjligheterna, så att man bara fick trappa ned med 50 %. Det kunde arbetarna inte klara. När vi ändrade tillbaka till de ursprungliga reglerna kom just arbetarna och sökte delpension igen. Det är väl snarare så, att man med de förändringar som nu sker begränsar för båda kategorierna; Ny demokrati sätter en gräns vid fem basbelopp och förkortar dessutom kraftigt den tid som man har möjlighet att ha delpension fram till pensionsåldern. Det var väl inte så heroiskt när man förra året sade: Vi räddade delpensionen. Men det blev publicitet. Samma sak gällde när man sade: Vi har ändrat övergångsreglerna. I Ny demokratis motion finns inte ett yrkande, inte en rad om att de övergångsregler som angavs i propositionen var stötande. Ni svalde dem med hull och hår. Men jag vill säga att vi -- som vi kan göra i vårt utskott -- diskuterade igenom frågan över partigränserna. Jag är glad att jag i det sammanhanget fick gehör för mina åsikter och att det blev utskottets beslut vid den slutliga behandlingen. Jag vill också säga något om hur situationen ser ut i dag när det gäller möjligheter till ersättning. Jag vill också peka på var den faktiska pensionsåldern ligger. Den är faktiskt inte 65 år, utan runt 60 år. Om vi ser på landets industriarbetare finner vi att sex av tio industriarbetare har lämnat arbetet vid 61 år enligt en undersökning som Metall nyligen publicerat. SCB har också gjort en undersökning som i stora delar sammanfaller med Metalls undersökning. 400 000 människor utgör grunden för de resultat man kommit fram till. Det är kvinnorna som drabbas hårdast när det gäller förtidspensioneringar; det gäller kvinnor i industriarbete. Utslagningen börjar tidigt: man kan finna att redan i 40-årsåldern har 6,7 % av kvinnor i industrin någon form av pension eller långtidssjukskrivning. Metallstudien visar också att vissa orter har speciellt många som är hårt drabbade. Man pekar särskilt på Hällefors som har de flesta typer av verkstadsarbete. Där är det hela 80 % av arbetskraften som inte har nått 60 Jag tycker att det borde mana till eftertanke. Vi skulle kunna ha olika möjligheter för människor att välja vilken form av pensionering man vill ha. Man säger att det handlar om friska människor som väljer en delpensionering för att få en mjukare övergång. Om man skrapar litet på det yttersta lagret på lacket finner man att många av dem hade kunnat få en förtidspension. Men de valde att kunna säga: Jag ville trappa ned min arbetstid innan jag gick i pension, i stället för att säga: På grund av min hälsa orkade jag inte med att fortsätta jobba. Skulle det vara så fel att ge människor den möjligheten? Sven Asplings verkligt stora reformer som han var mycket stolt över, och som han fortfarande har anledning att vara stolt över, att ha genomfört. Den människosyn han hade gjorde att hans inställning var att man skulle ha möjlighet att välja pensionering. Man bedömde att den inte skulle kunna omfatta mer än ca 40 000 personer; som mest var det 68 000. Antalet gick brant ned när en tidigare borgerlig regering försämrade villkoren. Men det gick upp igen och vi fick med grupperna från de tunga arbetena när den socialdemokratiska regeringen återställde reglerna. Som socialpolitiker har jag under flera år talat i detta ämne många gånger. Jag hade hoppats att det inte skulle bli något som upprepades årligen. När det gäller pensionering, vill jag avslutningsvis säga, skall man kunna planera. Man skall kunna planera långsiktigt. I Göteborg har vi ett uttryck -- om jag får vara så vanvördig att jag tar upp det, herr talman -- som lyder: Det får inte vara som dagspriset på räkor. Det är högst varierande. När det gäller att kunna lita på en pensionering måste det vara långsiktiga och inte varierande förslag som läggs på bordet. Jag beklagar att jag slutligen måste konstatera att detta är ett angrepp mot delpensioneringen som icke tillför statsbudgeten en enda krona. Jag upprepar det. Den är finansierad med arbetsgivaravgifter på 0,2 % och fondmedel. Jag yrkar bifall till reservationen som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! För snart ett år sedan avgjordes frågan om delpensionering i denna kammare. För en gångs skull avgjordes ett ärende direkt i riksdagen och inte i utskottet. Vad hände då? Jo, det blev nästan en regeringskris. Strax därefter gick Ny demokrati upp drygt två % i opinionsmätningarna, och vi beskylldes givetvis för populism. För vår del var det inte fråga om populism. Vi hade lagt fram förslag om en kompromisslösning beträffande delpensionen. Då vi inte fick gehör för våra förslag i utskottet kom vi överens om att bestämma oss först vid behandlingen i kammaren. Vi beslöt också att hålla vårt beslut hemligt ända till slutet. Det mest fantastiska var att vi lyckades hålla vårt beslut hemligt, trots att vi ideligen uppvaktades av massmedierna ända fram till kammaren fattade beslut. Natten före blev jag uppringd många gånger. Man ville tala om just det här. En annan sak som vi gjorde var att vi markerade, satte ner foten. Vi skulle inte, som det dåvarande kommunistiska partiet gjorde, hänga med Socialdemokraterna på alla beslut. För att förhindra vad jag skulle vilja kalla för en finlandisering av Ny demokrati var vi tvungna att markera att vi inte hänger med på allting. Det finns ju många argument som talar mot ett avskaffande av delpensionen i dag. Ungefär en tredjedel av personer i åldern 60--64 år har nu förtidspension. Om hälften av dessa missar delpensionen, får förtidspensionen inte någon besparingseffekt. Vidare ökar långtidssjukskrivningarna. Om delpensionen skall tas bort, skall det ske i en högkonjunktur. Dessutom är det väl bättre med en deltidspensionerad 60-åring än med en arbetslös 20-åring. Den som arbetar halvtid presterar inte 50 % utan ofta kanske 60--70 % av vad vederbörande presterade tidigare. Sedan något om Lindbeckkommissionens förslag. Där återfinns glädjande nog merparten av vårt partiprogram. Jag instämmer i mycket av det som sägs i kommissionens förslag. Men kom ihåg att Assar Lindbeck är nationalekonom, inte politiker. Han är förvisso en förträfflig nationalekonom, men politiker är han rakt inte. Framlagda förslag är ju politik. Jag tror att det finns anledning att granska ett och annat i förslaget innan beslut fattas. Om delpensionen har Lindbeckkommissionen inte uttalat sig. Vad betyder det? Betyder det att man anser att delpensionen skall vara kvar, eller betyder det något annat? Enligt min uppfattning vore det i rådande läge olyckligt att avskaffa delpensioneringen.
Herr talman! Jag konstaterar att det inte var av omsorg om delpensioneringen som man stödde Socialdemokraternas förslag förra året om att bibehålla denna i oförändrat skick. I stället gjorde man det för att man ville ge regeringen en smäll. Det konstaterar jag efter att ha lyssnat till Leif Bergdahls inlägg här. Naturligtvis lyckades man, och man kände kände sig glad och stolt över det. Jag kan dock icke acceptera att man gick ut och sade: Vi räddade delpensioneringen. Även förra året hade ni ju synpunkter på att den skulle försämras, och dessutom högst avsevärt. Men sedan gav ni, för att visa vänlighet och också för publicitetens skull, de kommande pensionärerna en möjlighet att under ytterligare ett år få ersättning enligt de gamla reglerna. Den verkliga avsikten har vi dock kunnat utläsa av er motion, där ni gick längre i fråga om försämringar än vad regeringspartierna gjorde i och med begränsningen av den nivå som man kunde komma upp till. Detta beklagar jag. Jag tycker faktiskt att de människor som under många år varit med i arbetslivet och som börjat arbeta inom industrin som unga skall kunna lita på oss på ett helt annat sätt. De skall kunna lita på att det inte är fråga om ett politiskt spel, utan de skall veta att det verkligen innebär att man allvarligt menar att möjligheter nu skapas så att människorna framöver kan känna trygghet vad gäller delpensionssystemet. Jag beklagar alltså att det här bara var en lek.
Herr talman! Jag vet inte om jag skall bemöta detta i detalj. Jag har blivit påhoppad ganska många gånger av Doris Håvik. Men vi får väl avvakta vad som händer här i dag. I varje fall är det inte fråga om en politisk lek. I stället är det här en fråga där vi kunde göra en markering. Det finns många frågor att välja bland, men vi tyckte att våra åsikter i den här frågan stämde överens med Socialdemokraternas -- naturligtvis inte helt, men i stora delar. I denna fråga kunde vi markera att vi inte följde regeringen i fråga om alla beslut.
Herr talman! Jag kan förstå intentionerna. Men det är beklagligt att ni använde en målgrupp bestående av människor som varit yrkesarbetande i många år som pjäser på ert schackbräde.
Herr talman! Om detta tolkas så, kan jag hålla med Doris Håvik. Men vi räddade faktiskt delpensionen. Om vi inte hade röstat med Socialdemokraterna, hade delpensionen försvunnit. Jag förstår därför inte varför man inte kan anse att vi tillsammans med

Herr talman! Ja, så är vi där igen. Det är ju nu nio månader sedan vi här i kammaren senast var i färd med att besluta om delpensionsförsäkringens vara eller icke vara. Vid förra tillfället valde kammarens populister, Ny demokrati, att rösta emot förslaget. Då var det ju stor uppmärksamhet i massmedierna inför behandlingen av förslaget och den därpå följande omröstningen. Ny demokrati har helt klart här deklarerat att det vid förra tillfället egentligen inte handlade om delpensionsförsäkringen utan om Ny demokratis behov av att synas. Regeringen och utskottets regeringsföreträdare har den här gången tagit det säkra för det osäkra genom att försöka göra förslaget så identiskt med Ny demokratis förra förslag som möjligt. Ändå kan vi konstatera att man inte heller den här gången kan vara riktigt säker på hur det kommer att gå. Jag tänker inte försöka mig på att upprepa Doris Håviks bakgrundsbeskrivning av delpensionsförsäkringen, för det kan jag naturligtvis inte göra lika bra som hon. Herr talman! Om man förenklat ser statens tillgångar som en gemensam börs med flera olika fack, känns det både frustrerande och meningslöst när man upptäcker att de som i sin egenskap av riksdagsmajoritet nu har beslutanderätt bara ser till ett börsfack i taget. Man ser bara till vilka besparingar som kan göras i ett av facken utan att fråga sig om en besparing måste betalas med pengar från ett annat fack i börsen. Förtidspension är betydligt dyrare än delpension. Det tog vi upp förra gången ärendet behandlades, dvs. för nio månader sedan.När det gäller administrationskostnaderna för delpension är det enkelt och billigt -- till skillnad från förtidspensionen, som ofta föregåtts av en längre sjukskrivningsperiod med flera läkarutlåtanden. Ärendet behandlas i socialförsäkringsnämnden. En utredning angående arbetsförmågan skall göras, och allt detta är dyrbart både för den enskilde individen och för staten och tar många månader.

Det är de samlade kostnaderna som måste räknas liksom strävan efter att på bästa sätt ordna för både gamla och unga på det för samhället billigaste sättet. Det är också mycket oklokt att som nu görs peta och riva bitvis i stora sammanhängande system utan att ha helhetsbilden klar för sig. Varför inte låta pensionsutredningen komma med ett heltäckande förslag på pensionsområdet. De här bitvisa förändringarna inom snart sagt alla socialförsäkringssektorer skapar förvirring och otrygghet och undergräver förtroendet både för politik och för politiker. Vänsterpartiet kommer, som vi också har skrivit i betänkandet, att rösta på reservation 1. Jag yrkar därtill bifall till Vänsterpartiets meningsyttring.

Herr talman! Jag skall inte ägna mig åt någon historieskrivning, och jag skall inte heller lägga mig i den lilla trätan mellan Socialdemokraterna och Ny demokrati och den beskrivning som har gjorts på diverse håll. Jag skall försöka hålla mig till det ärende som i dag ligger på riksdagens bord. Jag konstaterar att vi återigen efter kanske nio månader behandlar frågan om en förändring av delpensionsförsäkringen.

Regeringens och utskottsmajoritetens förslag överensstämmer i dessa delar med Ny demokratis motion. Även detta har sagts tidigare. Jag förväntar mig naturligtvis majoritet för detta förslag. Utskottet har däremot i enighet ändrat regeringens förslag om att äldre regler skulle gälla endast för dem som ansökte om delpension senast den 11 januari. Det har också utskottets vice ordförande talat om här tidigare. Det visade sig att många kassor inte hade blivit underrättade om tingens ordning förrän på eftermiddagen den 11 januari. Vissa försäkringskassor hade mer eller mindre nattöppet, i varje fall till kl. 24. Andra hade det inte.

Vi ansåg att detta med dagen D innebar ett alltför stort överraskningsmoment och att utfallet blev beroende av om den försäkrade nåddes av ett budskap eller inte. Det fanns också en viss retroaktivitet i bilden. Vi enades därför om att förlänga tiden till den 30 juni detta år.

Det finns rader av exempel på personer som är födda ända in på 70-talet och som gjorde en ansökan för säkerhets skull. Personer som skulle ha delpensionerats någon gång långt in på 2000-talet har gjort försök till en helgardering. Över detta fenomen kan man naturligtvis både skratta och gråta. Men om något är det ett tecken på att människor utnyttjar och spekulerar i de system som vi politiker snickrar ihop. Även när det gäller en minskning av arbetstiden är utskottet enigt om att nuvarande ordning får råda. Vi anser inte att det hade varit möjligt -- i varje fall hade det varit hart när omöjligt -- i rådande arbetsmarknadsläge för företagen att efter den 30 juni ta tillbaka personer i tjänst med utökad arbetstid om de redan hade lämnat företagen med delpension, vilket förslaget från regeringen skulle ha inneburit. Vi har också i detta fall diskuterat fram en realistisk lösning. Socialdemokraterna har reserverat sig mot de huvudsakliga förändringarna av delpensionen både när det gäller ersättningsnivån och när det gäller åldersgränsen. Vi har olika uppfattningar om delpensionen; det är sedan länge känt. Utskottsmajoriteten anser att delpensionen är en förmån som måste ifrågasättas i tider av kärv ekonomi. Nu säger Doris Håvik visserligen att vi inte gör några samhällsekonomiska vinster, eftersom delpensionen ändå ger ett plus. Ja, delpensionsfonden är en av de fonder som inte har ett stort svart hål. Men jag kan också erinra om att vi flyttade över 8 miljarder kronor från delpensionsfonden till en annan fond inom socialförsäkringarna som gapar mycket stort, nämligen arbetsskadefonden, där underskottet ligger någonstans mellan 20 och 25 miljarder kronor. Nog har detta återverkningar på samhällsekonomin. Vi vet även att varje socialförsäkring är förenad med avgifter från företagen, avgifter som i varje fall är viktiga att beakta när det gäller att sanera vår ekonomi. Visst har möjligheterna att spara i dessa försäkringar ett samband med samhällsekonomin i stort. Delpensionen har förvisso inneburit mycket förmånliga villkor. Ja, jag skulle vilja säga alltför förmånliga. Från moderat håll hade vi länge ett förslag om att man skulle komma ner till 50 % ersättningsnivå, men vi lyckades inte då. Jag hoppas att vi nu når framgång med det gemensamma majoritetsyrkande som föreligger. Det sägs att det är väldigt synd om de människor som har velat trappa ner och ta delpension, när de känner sig slitna, trötta och utarbetade eller är sjuka. Men är man sjuk, finns det mycket förmånliga villkor. Man har då mycket lätt att få förtidspension. Jag tycker faktiskt att man skall använda den försäkringsform som passar för ens behov. Är man sjuk, är det långtidssjukskrivning eller förtidspension som gäller. Jag kan även erinra om att vi har infört en 25 procentig pensionsnivå. Men där rönte jag, när jag första gången framförde detta förslag i en motion, stort motstånd från socialdemokratiskt håll. Nu har den borgerliga regeringen infört denna möjlighet, som jag tycker är mycket värdefull. Människor kan då variera sin arbetstid på det sätt som passar deras mått av förmåga, om de är sjukliga. Rätten till förtida uttag finns och bör naturligtvis kunna användas, när sjukdom inte är grunden för pensionering. Över huvud taget måste vi få till stånd ett större eget ansvarstagande även när det gäller socialförsäkringarna. Det är inte alltid att räkna med att staten skall stå för alla fioler, utan man måste själv ta ett ansvar. Vill man gå i förtid, måste man, om man är frisk, vara beredd att få en viss minskning av sin pension. Inte minst mot bakgrund av det ekonomiska läget, som jag sade, är det skäligt att minska deltidspensionsförmånerna när vi har sänkt andra förmåner inom socialförsäkringarna. Det har vi gjort i stor gemenskap, t.ex. när det gäller minskningen av sjukförsäkringsförmånerna ända ned till 70 % på ett bräde. Då tycker jag att det hade varit betydligt känsligare frågor än delpensioneringen. Egentligen borde denna pensionsform avskaffas helt, herr talman. Men vi nådde inte ända fram, som uttrycket lyder. Det är bara att konstatera att man i Sveriges riksdag måste ha majoritet för att över huvud taget få igenom ett förslag. Politik är det möjligas konst. Längre når man inte. Därför, herr talman, yrkar jag avslag på reservation 1. Jag yrkar också avslag på nydemokraternas reservation till förmån för ersättning endast upp till fem basbelopp. När det slutligen gäller den särskilda meningsyttringen från Vänsterpartiet, som Berith Eriksson har talat för, vill jag endast säga att pensionsarbetsgruppen arbetar med förslag rörande flexibel pensionsålder. För övrigt kan jag i viss mån hålla med Berith Eriksson om att det önskvärda framdeles är att vi ser socialförsäkringarna i ett långsiktigt sammanhang och att vi nu när vi har sanerat på vissa områden kan komma till en tingens ordning där vi i god tid talar om för människor vad som gäller, så att de också har möjlighet att ställa in sig. Det är inte riktigt lyckligt att vi använder det ena systemet efter det andra som en årlig budgetregulator. På den punkten kan vi vara överens. Men just nu är det nödvändigt att få ned kostnaderna för försäkringarna och att sanera hela samhällsekonomin. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.
Herr talman! Det var en mycket intressant upplysning som vi fick. Egentligen vill Gullan Lindblad innerst inne helt avskaffa möjligheterna till delpension. Hon vill avskaffa hela systemet. Det skall tydligen inte innebära någon besparing. Gullan Lindblads förslag var att människor i stället skulle söka förtidspension, vilket ju är en dyrare pensioneringsform. Jag tror att Gullan Lindblad också litet grand flaggade för förtida uttag av pensionen. Förtida uttag låter mycket bra. Man kan få ta ut en pension i förtid. Men det innebär att man samtidigt får 5 % avdrag på sin grundpension, på sin ATP-pension, för varje månad man väljer att ta ut den pensionen före den månad man fyller 65 år. Den neddragningen varar hela livet. Om man har tagit ut detta förtida uttag, har man maximalt en 30 procentig sänkning av den pension som annars skulle utgå. Det är helt klart att detta inte har blivit någon speciellt populär pensioneringsform. Jag skulle gärna vilja höra om detta verkligen innebär en besparing i statsbudgeten. Gullan Lindblad vet att det inte gör det. Det är snarare en aversion mot principen som det handlar om, dvs. mot att man skall kunna göra denna neddragning av sin arbetstid. Även om man är sjuk och skulle bli förtidspensionerad kan man, utan att flagga med ett läkarintyg och säga att man inte orkar längre, säga att man valde att trappa ned. Jag tycker att Sveriges riksdag skulle ha råd att låta människor få använda sig av denna pensionsform som har varit lyckad och bra för människorna och även för företagen, eftersom det alltid har gått mycket smidigt utan någon lagstiftning att få en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare när det gäller neddragning av arbetstiden.
Herr talman! Det är ingen hemlighet att vi innerst inne vill avskaffa möjligheten till delpension. Det var det förslag som förelåg när vi senast diskuterade denna fråga. Men vi lyckades inte göra det, utan nu har vi ett kompromissförslag som faktiskt är nära nog identiskt med det förslag som Ny demokrati har framlagt i en motion. Det är därför som vi förhoppningsvis kan nå ett gemensamt beslut i denna fråga här i dag. Visst innebär detta en besparing. Varje form av arbetsgivaravgift lägger faktiskt vissa bördor på företagen. Det kan inte vara Doris Håvik alldeles obekant att det är bl.a. de höga sammanlagda socialförsäkringsavgifterna som har gjort att företagen har fått allt svårare att leva och verka i Sverige. Vi har förlorat 200 000 arbetstillfällen inom det fria näringslivet sedan 1989 beroende på ett alltför högt skattetryck och alltför hårda socialavgifter. Så visst hänger det ihop. Om vi kan minska de sociala avgifterna för företagen hjälper också vi till att få i gång svenskt näringsliv. Om man som äldre och relativt frisk vill söka delpension -- jag är själv i den åldern -- ser man det naturligtvis som mycket förmånligt att göra det. Men vi har i fortsättningen inte råd att ha några mer eller mindre guldkantade förmåner. Om man är sjuk har man rätt att söka 25-procentig förtidspension, eftersom grunden då finns för att använda sig av en socialförsäkring. Men delpensionen har faktiskt inte sökts främst av dem som har varit mest utslitna, t.ex. slitna arbetare, utan det är faktiskt människor som har tillhört de högre tjänstemannagrupperna och som har haft relativt goda inkomster som här har funnit ett bra sätt att pensionera sig. Vi måste få till stånd försäkringssystem som är avpassade mer efter människors behov. Vi kan alltså inte ha förmåner som egentligen är för förmånliga i förhållande till samhällsekonomin.
Herr talman! Det var intressant att Gullan Lindblad tog upp arbetsgivaravgiften som för denna pensioneringsform är sänkt från 0,5 % till 0,2 %, och det finns pengar i delpensionsfonden. Men det var egentligen inte det som jag skulle säga. Gullan Lindblad tog upp de höga sociala avgifterna för företagarna som gör att de inte har råd att verka i Sverige. Man gör nu gärna jämförelser med utlandet i sammanhanget. Eftersom man från Svenska arbetsgivareföreningen älskar att jämföra sig med Tyskland gör jag en liten utflykt dit. Svenska arbetsgivare talar om de höga socialavgifterna. En tysk arbetsgivare talar om den höga vinstbeskattningen som man har. När man tittar närmare på detta betalar en tysk arbetsgivare ungefär hälften i socialavgifter jämfört med en svensk arbetsgivare, och den tyska arbetsgivaren betalar hälften själv på sin lön efter skatt. Men om man jämför med den vinstbeskattning som en svensk arbetsgivare har, är den densamma som den tyska. Det är inte så konstigt att det blir så i konkurrenssyfte osv. Men jag skulle verkligen vilja att Gullan Lindblad, när hon börjar tala om de höga arbetsgivaravgifterna, diskuterar frågan i dess helhet och vad det handlar om i konkurrenssyfte.
Herr talman! Utskottets vice ordförande håller sig gärna utomlands i debatten. Jag ser nu till hur det ser ut här hemma där vi faktiskt har förlorat 200 000 jobb inom svenskt näringsliv sedan 1989. Jag tycker att det skulle bekymra utskottets vice ordförande. Det är den sammantagna effekten av sociala avgifter som vi nu ändå har lyckats pressa ned något men som ändå utgör en mycket stor pålaga på företagen, men som naturligtvis vi som arbetstagare får betala i form av lägre löner. Så förhåller det sig. Kan vi få ned de sociala avgifterna i våra försäkringssystem hjälper det upp samhällsekonomin. Det är alldeles klart bevisat att t.ex. ett borttagande eller, vilket vi nu diskuterar, en minskning av utgifterna i delpensionsförsäkringen är positivt för samhällsekonomin. Pengarna finns, säger Doris Håvik. Ja, de råkar finnas i delpensionsförsäkringen. Men jag erinrar om det jag sade i mitt inledningsanförande, att det är ett stort svart hål i arbetsskadeförsäkringen på mellan 20 och 25 miljarder kronor. Nog finns det hål att stoppa de eventuella överskotten i. I dag går våra skattepengar direkt till arbetsskadeförsäkringen. Men när det gäller den försäkringen, som vi får debattera senare, finns det ingen som helst förståelse från socialdemokratiskt håll för att vi skall ändra på någon punkt. Förstår inte socialdemokraterna att Sverige är i ekonomisk kris och att vi måste sanera hela den sociala försäkringssektorn om vi skall få ekonomin i balans? Jag finner ingenting av denna förståelse, utan hela tiden ett vaktslående och ett tillbakagående med förtjusning till det den förutvarande ordföranden i utskottet eller ministern har kommit fram till i form av reformer. Nu handlar det inte om att fördela och ösa ut pengar. Nu handlar det om att spara och få Sveriges ekonomi på fötter.
Herr talman! Det var en intressant utflykt till arbetsskadeförsäkringen. Vi är beredda att utreda arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen. Men vi väntar fortfarande på direktiv. Det var mycket bråttom att starta utredningen. Det har ingenting hänt. Frågor har ställts i kammaren om när direktiven kommer. Det sägs att de kommer inom kort. Jag vet inte riktigt hur man definierar tidrymden ''inom kort''. Underbart är kort, säger man. Men här är det inte fråga om det. Detta ''inom kort'' har varat mycket länge. Vi är intresserade av att se över arbetsskadeförsäkringen tillsammans med sjukförsäkringen. Att så är fallet vet Gullan Lindblad om. Vi är beredda att ställa upp och utforma direktiven också, enligt överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Men vi har inte fått någon inbjudan till detta ännu. Jag utgår från att tidpunkten inte är så nära, eftersom vi ännu inte har blivit kallade för att se hur direktiven skall se ut. I en överenskommelse måste ändå finnas ett gemensamt mål, vad vi vill nå med denna utredning. Just därför var det inte speciellt lyckligt att börja prata om hålen i arbetsskadeförsäkringen just nu i samband med debatten om delpensioneringen. Jag lovar, herr talman, att inte återkomma mer och förlänga debatten. Men jag tyckte att det var nödvändigt att få korrigera detta.

Herr talman! Gullan Lindblad sade att det den här gången inte gäller att ta bort delpensionsförsäkringen. Man skall spara. Men slutresultatet blir ju detsamma som det skulle ha blivit förra gången, nämligen en utfasning av delpensionsförsäkringen genom de försämringar som nu görs. Det har också framgått mycket klart att det finns fonderade medel och att de mer än väl skulle räcka för att man skulle kunna behålla delpensionsförsäkringen fram till dess man kan presentera ett mer heltäckande pensionsförslag. Jag tog även upp att det inte blir någon ekonomisk besparing. Det finns faktiskt risk för att hålet i arbetsskadeförsäkringen och i utgifterna för förtidspensionen bara blir större genom att man tar bort den här möjligheten, det billigare alternativet för människor i slutet av sin arbetsföra tid. Gullan Lindblad nämnde också att människor utnyttjar och spekulerar i olika försäkringssystem. Man kan använda ett annat ord. Man kan säga att människor planerar, att människor har ett behov av att planera för sin framtid. Med den ryckighet och den osäkerhet som människor upplever nu försöker man naturligtvis på olika sätt att se om sitt hus. Det är inte bara negativt att människor faktiskt försöker att planera i takt med de förändringar som politikerna åstadkommer i dag.
Herr talman! Jag upprepar återigen att det finns stora svarta hål inom andra delar av socialförsäkringarna. De fonderade medel som främst Berith Eriksson talar om behöver sannerligen användas till att täppa andra hål, där de gör mer nytta än i en delpensionering. Jag sade inte att människor spekulerar. Jag sade att det visar sig att människor utnyttjar de system som vi politiker ritar upp. Det är faktiskt så. Jag vet att professor Anna Christensen i Lund, som brukar skriva intressanta artiklar, för något år sedan skrev att människor som aldrig skulle komma på tanken att ta en krona från andra, från sina grannar, utan att blinka spekulerar i olika socialförsäkringssystem. Det är anonyma system och när man ändå är med och betalar tycker man att man skall använda sig av dem, utnyttja dem. Jag sade också i mitt inledningsanförande att man inte vet om man skall skratta eller gråta när ungdomar som är födda på 70-talet i dag är med och ansöker om delpension. Det har utskottet definitivt satt stopp för genom att vi ställer krav på den som skall få vara med och söka. Man skall ha fyllt 60 år och ha avtalat med sin arbetsgivare om att trappa ned. Nog är det förunderligt ändå att man använder försäkringarna på det här sättet. Jag tycker att det är viktigt att vi hyfsar i socialförsäkringarna och att vi har stor respekt för de här systemen. Som utskottets ordförande vill jag säga att jag är mycket mån om trygga och säkra socialförsäkringssystem. Men jag är mån om att man använder dem med respekt, att man använder dem när man är sjuk, gammal eller arbetslös, när man har behov, och icke av någon annan anledning.
Herr talman! Jag upprepar, Gullan Lindblad, att man genom att ta bort delpensionsförsäkringen åstadkommer nya stora svarta hål i arbetsskadeförsäkringen och i kostnaderna för förtidspensionen. Man kan också om exemplet på att människor ända ned till dem som är födda på 70-talet hörde av sig säga att man kanske har uppnått individuellt ansvarstagande. Människor förlitar sig inte på att saker och ting faller på sin plats utan att man själv är mycket aktiv. Jag anser också att delpensionen var något som människor använde sig av med respekt, för att inte belasta samhället med långtidssjukskrivningar och förtidspensioner.
Herr talman! Det var roligt att höra Berith Eriksson tala om individuellt ansvarstagande. Det måste förlåtas mig att jag inte tror att det var så mycket det som låg till grund för att de som var i tjugoårsåldern ansökte om delpension. Det var nog tanken: Jag skall passa på så att jag är helgarderad när det ändå finns system där jag kan passa in. Så har vi politiker ju målat upp det hela. Tänk om vi kunde få socialförsäkringssystem som är litet stramare, där det ställs litet ökade krav på människor! Jag tycker att det är oerhört intressant med den utredning som nu har kommit, där bl.a. Riksförsäkringsverkets direktör K G Scherman har medverkat till en skiss över framtida socialförsäkringssystem. Om man ritar upp system där man kanske ställer ökade krav och där man för in större försäkringsmässighet och som innebär att människor får ta ett ökat personligt ansvar, då tror jag att vi också får inte bara en sundare ekonomi utan även människor som på ett helt annat sätt än tidigare är beredda att ta ansvar för sitt eget liv. Vi får ett helt annat samhälle. Det är inte vi politiker som skall bestämma allt. Om jag är frisk vid 60 års ålder, är pensionsmässig och vill gå ner, då skall jag också vara beredd att försaka någonting. Jag skall inte bara vänta att staten skall betala för mig.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mer. Jag vill bara än en gång säga: Ja visst, men vi bör kunna ta helhetsgrepp när det gäller socialförsäkringarna och inte hålla på med petandet och rivandet i helhetssystem, för det ger kostnader någon annanstans.
Herr talman! När det gäller helhetsgrepp är vi helt eniga. Jag tycker också att det är bra att vi får till stånd en diskussion om de framtida socialförsäkringssystemen -- där vi kanske kan bli eniga på många punkter -- som innebär att människor får veta i god tid vad de har att rätta sig efter. Där är vi alltså helt överens.

Herr talman! Många kommer under det här avsnittet att tala om och för mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är en självklarhet för vissa, en dröm för andra. Det som gör mig och många andra så beklämda är den vanmakt med vilken man ofta kämpar för mänskliga rättigheter i länder där de styrande väljer att hålla sitt folk i schack genom att just förneka sina undersåtar mänskliga rättigheter. Man känner också vanmakt när man ser med vilken frenesi rättsstater fördömer länder som ligger långt bort och som man har föga kontakt med men väljer att slå ned blicken när man möter representanter för andra länder, länder med vilka man vill hålla sig på god fot med. Detta är ett hyckleri som fria rättsstater borde ha kurage att stå emot. Nyligen har en konferens avhållits om mänskliga rättigheter. Konferensen hölls här i Sverige. Om en sådan konferens skall få något bestående värde förutsätts att det formuleras frågeställningar och ståndpunkter där man inte av hänsyn till takt och ton värjer sig för att göra obekväma markeringar eller dra obekväma slutsatser. Ofta har rättsstater undvikit att ta kraftfullt avstånd från konkreta rättsövergrepp i specifikt angivna stater. Man har formulerat sig litet allmänt för att inte stöta sig, för att på sikt få en ändring till stånd. Ibland bjuder man t.o.m. in tyrannerna som får sitta till bords med de rättsmedvetna. Den svenska regeringen hade den i mitt tycke dåliga smaken att bjuda in en representant för den blodbesudlade ugandiska regimen att delta i konferensen. Uganda -- ett land med summariska avrättningar, tortyr och olagliga fängslanden, ett land som SIDA, regering och riksdag gjort till ett programland för biståndssatsningar. Tanken var väl den att den ugandiske delegaten skulle lära av de andra på konferensen och få med sig litet mänskliga rättigheter i bagaget hem. Men det känns ändå magstarkt att en ugandisk delegat ska kunna sitta och formulera fördömanden av mänskliga rättighets-situationen i andra länder innan man sopat rent framför egen dörr. Det som skrämmer i fråga om mänskliga rättigheter är att så många enskilda människor är så utlämnade i länder med svagt rättsmedvetande, att så många människor inte får annan hjälp än några medlidsamma ord på ett papper. Man borde komma fram till en lösning inom FN:s ram, en lösning som ger FN rätt att sätta kraft bakom orden när ett land helt åsidosätter de mänskliga rättigheterna för sina landsmän. Vi beklagar oss för att man inte fick stopp på en tyrann i vårt södra grannland för 50 år sedan. Men hur gör vi nu? Jo, vi står vid sidan och tittar på när nya tyranner gör samma etniska rensningar som för 50 år sedan, samma trakasserier, samma fördrivning, samma utpekande, samma fångläger, snart kanske samma gaskammare. Man ritar inte hakkors men den nya symbolen, ett kryss omgiven av en ring, ger samma besked: Ut härifrån! Vi kan inte bara prata. Vi måste ge FN makt att gripa in. Hoppet kan kanske ses som svindlande att härefter dyka ned i utskottsmotioner och utskottsreservationer. Jag gör det ändå. Vi i Ny demokrati har i en motion föreslagit att svenska myndigheter skall försöka få tillträde till de sovjetiska KGB-arkiven. Vi anser att det är av utomordentlig vikt för Sveriges säkerhet och svensk säkerhetspolitik att kunna studera dessa arkiv. Men motionen har också en mänskliga rättighetersaspekt. I arkiven kan finnas material som är av svenskt intresse och som bör publiceras för den svenska allmänheten. Dokument kan återfinnas som ger svar på Raoul Wallenbergs öde. Kanske finner vi sanningen bakom DC-3:ans nedskjutning liksom vad som hänt flera saknade fartygsbesättningar. Dessa frågor har diskuterats sedan mitten av 50-talet utan att slöjorna skingrats. Svenska myndigheter bör försöka få tillträde till KGB-arkiven för att därefter undersöka och för allmänheten redovisa vad som där kan finnas av särskilt svenskt intresse. Om förslaget inte leder till något konkret resultat, bör regeringen pröva andra lösningar för att kunna utforska KGB-arkiven. Herr talman! Jag yrkar bifall till Ny demokratis reservation och yrkar samtidigt avslag på utskottets hemställan under moment 22.

Herr talman! Mänskliga rättigheter är ett viktigt område, och därför tänker jag ta tid för att tala om den frågan. länder: tortyr, dödande, ''försvinnanden'' och godtyckliga frihetsberövanden. Sådant förekommer alltså i flertalet av FN:s medlemsländer.

Nu är det viktigt att bevaka den fortsatta utvecklingen, så att det inte stannar vid kosmetiska förändringar. Det kvarstår ändock ett stort antal regimer som vägrar underteckna folkrättskonventionerna och ännu fler som inte lever upp till sina åtaganden. Barnkonventionen har ju t.ex. undertecknats av Brasilien och Guatemala, där polisen är delaktig i morden på gatubarn, av Thailand, Filippinerna och Sri Lanka -- ökända för barnprostitution -- av barnarbetsländer som Pakistan och Portugal, för att nämna några. Dessa halsstarriga förbrytare har världssamfundet inte effektiva medel att påverka. Så länge de tror att de kan kidnappa, tortera och mörda utan risk för upptäckt eller straff kommer de att fortsätta. Det ena folkmordet efter det andra har begåtts, men det är först nu när den ''etniska rensningen'' nått Europa som en internationell tribunal skall tillsättas. Sambandet mellan förtryck och krig borde nu framstå tydligt, efter allt som vi bevittnat i det f.d. Jugoslavien. Det är inte lätt att skapa fred när krig brutit ut. Det visar FN:s nu pågående fredsbevarande operationer. Det behövs medel att ingripa med sanktioner på ett långt tidigare stadium, exempelvis ett stopp för vapenförsäljningen till förtryckarregimer. I fallet Burma har de sju nobelpristagarna som nyligen reste till Burmagränsen föreslagit att landet skall suspenderas från sitt FN-medlemskap. Förbättrade metoder för att förebygga, upptäcka och bestraffa MR-brott måste bli en uppgift för världskonferensen om de mänskliga rättigheterna i För att konferensen skall kunna fylla sitt syfte måste de som arbetar mot förtrycket också få möjlighet att delta i konferensen. Många kommer inte att kunna göra det, av ekonomiska skäl eller därför att de hindras av sina regeringar. Det senare gäller t.ex. mapuchoindianerna i Chile, som inte får utresetillstånd. Här är det viktigt att Sverige ger dem den hjälp de behöver för att de skall kunna komma till konferensen i Wien. FN:s MR-kommission har med rätta kritiserats för att dess rapporter och resolutioner sällan leder till några åtgärder. Det behövs en speciell MR kommissarie som kan rapportera direkt till generalsekreteraren och säkerhetsrådet. Det anser t.ex. Amnesty International men inte majoriteten i utskottet. MR-kommissionen lider av svagheten att bara sammanträda en gång om året. Rapporterna skickas rutinmässigt till nästkommande möte. Men förändringarna i länderna sker snabbare än så, inte minst när det gäller förbrytelser i konflikter. Man måste vara litet självkritisk -- det gäller också mig -- när det gäller utrikesutskottets behandling av MR-frågorna. Det betänkande som nu föreläggs riksdagen bygger på motioner som väcktes för 14 månader sedan. Det är inte bra. Då kunde vi inte förutse att det FN-övervakade valet i Angola skulle utlösa ett nytt inbördeskrig, att Unita skulle sätta i gång en sådan slakt. Sedan november har 60 000 människor dödats. Antalet människor på flykt har mer än fördubblats till 1,7 miljoner. Två miljoner hotas av svält. Det verkligt katastrofala är att FN nu verkar vilja dra sig ur Angola. Vi har bara att konstatera misslyckandet. Läget har försämrats drastiskt sedan utskottet justerade sitt betänkande den 15 I dag framstår utskottets skrivningar som svaga när det gäller t.ex. Angola. Det räcker inte att uttala förhoppningar och oro. Även skrivningen i utskottsbetänkandet om arbetet med en internationell domstol i anledning av Jugoslavienkonflikten är i dag inaktuell, när Hans Corell utarbetat förslag till en tribunal och insamlandet av bevis har börjat. Ett annat -- och än gruvligare -- exempel på hur utskottets bedömningar släpar efter händelseutvecklingen är Kambodja. FN står nu inför valet att skärpa åtgärderna för att genomdriva fredsavtalet eller att låta de röda khmererna skjuta det i sank. Den 26 februari meddelade chefen för FN:s civila verksamhet i Kambodja att han lämnar sin post i april, frustrerad över FN:s maktlöshet, över att FN inte tagit itu med hårdhandskarna med de röda khmererna. I måndags antog säkerhetsrådet en resolution om att godkänna resultatet av valen i maj, även om de röda khmererna inte deltar. Det betyder i praktiken ett accepterande av Kambodjas delning. Jag vidhåller det som vi förra året och också i år har hävdat i våra motioner, att de röda khmererna inför en internationell tribunal skall ställas till svars för sitt folkmord under de år som de hade makten i landet. Inte förrän dessa rasfanatiska herrar sitter bakom lås och bom kommer människorna i Kambodja att kunna sova tryggt. Om det går att inrätta en tribunal för att rannsaka folkmördarna i det f.d. Jugoslavien, måste det väl vara möjligt även i Kambodja? Herr talman! När det gäller de homosexuellas mänskliga rättigheter utgår utskottet ifrån att regeringen kommer att fortsätta att driva frågan med kraft, både bilateralt och multilateralt i olika internationella sammanhang. Detta är bra. Det finns ett förslag om ett särskilt tilläggsprotokoll till Europakonventionen om mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna avseende diskriminering av homosexuella. Det vore värdefullt om detta förslag nu kom upp i Franck -- båda ledamöter i Europarådet -- borde öka sina ansträngningar för att tilläggsprotokollet skall antas. Men det vore också lämpligt att vi här hemma ser till att rätten för homosexuella att registrera sitt partnerskap blir verklighet. Detta är även en rättighet. Det vore viktigt, inte minst med tanke på att de mörkermän som finns i det här landet -- och också i denna kammare -- då kunde motas tillbaka. Herr talman! Utskottet bemöter en mängd yrkanden med att uttala sitt förtroende för att regeringen skall handla som motionärerna önskar. Men gör den det? Tog regeringen exempelvis upp Östtimor i generalförsamlingen i höstas? Nej, det gjorde den inte. Eller i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i år? Nej, det gjorde den inte heller. Andra länder kritiserade Indonesien -- Canada, Australien, EG. Men inte Sverige.

Utskottet uttalar sitt stöd för regeringens fortsatta ansträngningar att avskaffa dödsstraffet. Men vad har den gjort? Har regeringen protesterat mot avrättningarna av mentalsjuka i USA, mot avrättningarna av dödsdömda som var minderåriga när de begick brotten eller mot förslagen att återinföra dödsstraffet i sådana länder som t.ex. Argentina och Filippinerna? Beträffande Namibia uttrycker utskottsmajoriteten förhoppningen att de pågående förhandlingarna med Sydafrika skall resultera i att Walvis Bay kan införlivas med Namibia. Men Pretoriaregimen vägrar ju fortfarande att erkänna Walvis Bay som namibiskt, och någon ändring kan inte förväntas förrän Sydafrika fått en demokratisk regering. Därför vidhåller jag att Sverige måste bevaka frågan. Jag yrkar bifall till min meningsyttring vid mom. 33. Vilka medel har vi i Sverige för att påverka regeringar att bättre efterleva de mänskliga rättigheterna? Hittills har det mest handlat om att stoppa bistånd. Men de rikare länderna, de går vanligen fria. Dem kan vi understödja med ukrediter. Det gäller exempelvis Kina och Marocko. Via Nordiska utvecklingsfonden får Indonesien stöd i form av krediter. Vi exporterar krigsmateriel till länder såsom Brasilien, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Singapore, Tunisien. Här blir det inget stopp när de mänskliga rättigheterna kränks. Heligast av allt är ju handeln. Den skall främjas med krediter och officiella besök, oavsett mord och tortyr. Jag är inte förvånad över att utskottsmajoriteten försöker klara sig ur detta moraliska dubbelspel genom att tolka vårt krav på en koppling mellan handel och mänskliga rättigheter som krav på ekonomiska sanktioner. Men Sverige behöver väl inte ställa upp med exportkrediter till de allra blodigaste regimerna? Man borde väl lära något av erfarenheten hur diktaturerna fungerar, inte minst av fallet Irak. Här sitter nu Exportkreditnämnden med en miljardfordran. Hur skall vi få Saddam att betala den skulden? Och när skall Kim Il Sung betala sin skuld till Sverige? Herr talman! Bilden kan förefalla mörk. Men vi märker på många sätt att arbetet för de mänskliga rättigheterna ger effekter, även om det i många fall endast rör sig om försvarsreaktioner. Världskonferensen oroar dem som har dåligt samvete. På annat sätt kan jag inte tolka den indonesiska militärdiktaturens åtgärd att arrangera ett internationellt MR-forum. Men det fanns ett viktigt men -- de mänskliga rättigheterna skall tillämpas med hänsyn tagen till det som man där kallade regionala skillnader. Kina, Irak och flera andra diktaturer driver stenhårt linjen att kritik mot förtrycket är detsamma som inblandning i deras inre angelägenheter -- en kränkning av deras suveränitet. Indien har slutit ett avtal med Iran om att, som man sade, bemöta ''fientlig propaganda och negativ rapportering''. Asean-länderna skall gå samman för att bemöta ILO:s hårda krav när det gäller arbetsrätt och mänskliga rättigheter. ILO kom häromdagen med en rapport om slaveri och tvångsarbete, där de bl.a. tog upp barnarbetet i Allt detta tyder på att kritiken tar skruv. Vi måste kräva att regeringen uppträder mer konsekvent och mer energiskt till försvar för de mänskliga rättigheterna. Jag yrkar bifall till mina meningsyttringar rörande mom. 10, 16, 20 och 33.

Herr talman! Vi har nu hunnit en god bit in i FN:s folkrättsårtionde, och i sommar håller FN ännu en världskonferens om mänskliga rättigheter. Debatten i internationella sammanhang fokuseras nu alltmer på mänskliga rättigheter, men tyvärr kan man konstatera att det ofta är mycket långt mellan ord och handling. Även om framsteg kan ses i flera länder, förtrampas alltjämt mänskliga rättigheter i många delar av världen. Viktiga länder som USA, som i internationella sammanhang gärna vill vara normgivande, har för egen del inte ratificerat de viktigaste konventionerna om mänskliga rättigheter, vilket kan tyckas anmärkningsvärt. Andra länder som Turkiet och Guatemala m.fl. har i stället obekymrat ratificerat dem utan tanke på att det förpliktigar. Vi socialdemokrater anser att regeringen med särskild anledning av FN-konferensen i sommar bör engagera sig för att stärka FN-konventionerna. Det gäller såväl att förmå fler länder att underteckna och ratificera dem som att öka respekten för och efterlevnaden av konventionerna. Särskilt måste de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna lyftas fram. Det positiva sambandet mellan mänskliga rättigheter, demokrati och utveckling är väl dokumenterat. Rika länder som har ratificerat konventionen måste förmås att ta ett ansvar också för att fattiga länder skall kunna leva upp till dess mening. En av de grundläggande mänskliga rättigheterna är rätten till liv. Dödsstraffet har diskuterats i FN Bill of Human Rights, ''Envar har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet...'', borde ju vara tillräckliga. Men de tolkas emellertid inte som något totalt förbud mot dödsstraff. Inte heller det tilläggsprotokoll som antogs 1989 är tvingande. Det stadgar ingen skyldighet att avskaffa dödsstraffet. Det erbjuder bara en möjlighet för stater att åta sig att inte använda det i fredstid. Trenden är emellertid i dag att fler länder avskaffar dödsstraffet, men samtidigt måste vi vara observanta på att det i många länder finns strömningar som talar för återinförande. Enligt Amnesty ökar också verkställigheten av redan utdömda dödsstraff i de länder som har dödsstraffet kvar. Bland dem finns stater i USA, som för övrigt också är de enda som utdömer dödsstraff för minderåriga. Sverige har regelbundet tagit upp frågan om dödsstraffets avskaffande i internationella forum. Det arbetet måste fortsätta och intensifieras. På svenskt initiativ bör en bindande konvention mot dödsstraffet i såväl freds som krigstid aktualiseras. En av de mest angelägna internationella rättsreglerna är konventionen om barnens rättigheter. Våra krav på regeringen vad gäller barnkonventionen utvecklade jag emellertid i utrikesdebatten för två veckor sedan. Jag skall därför inte uppta tid med dessa nu. Herr talman! Betänkandet, som föranleder den här debatten, baserar sig i huvudsak på motioner som är mer än ett år gamla, vilket också Bertil Måbrink tog upp. Det känns otillfredsställande därför att det fördröjer en debatt om mer aktuella mänskliga rättighets-problem som har tagits upp i motioner under allmänna motionstiden. Exempelvis har kraven på bättre internationellt rättsskydd mot sexuella övergrepp på kvinnor i krig och konflikter rests med anledning av rapporter från kriget i det forna Jugoslavien. Kammarbehandlingen av de motionskraven kommer sannolikt inte förrän tidigast sent i höst. För oss ledamöter återstår då att driva den här frågan i interpellations och frågedebatter samt utanför parlamentet. Det känns inte särskilt bra, eftersom det är resultatet och inte medieuppmärksamheten som vi i första hand är intresserade av. Riksdagen förutan har emellertid intiativ tagits i den här fråga. Jag vill i det här sammanhanget uttala min tillfredsställelse över att förövarna av de systematiska våldtäkterna i krigets Bosnien, bl.a. genom medverkan av UD:s rättschef Hans Corell, sannolikt kommer att rannsakas i en krigstribunal så småningom. Det var ett av de krav som vi reste i vår motion i januari. Vetskapen om att man kan ställas till svars för övergreppen kommer förhoppningsvis att minska dem. Till dagens betänkande finns inga socialdemokratiska reservationer -- knappt några reservationer alls förresten. Förutom en reservation från Ny demokrati och en meningsyttring från Vänsterpartiet ger betänkandet intryck av att partierna är helt överens i alla de frågor som tas upp i de 43 motioner som behandlas i betänkandet. Så är det naturligtvis inte. Men svårigheterna att avslå många av de berättigade krav som har rests i motionerna har lett till att 48 av de 55 beslutsmoment som finns i hemställan förklaras besvarade med välvilliga resonemang runt motionskraven. Ett sådant exempel i betänkandet handlar om ett socialdemokratiskt krav på ett globalt toppmöte mot rasism i FN:s regi. Utskottet skriver så positivt om vårt förslag att det ser konstigt ut att vi sedan landar i ett besvarande och inte i ett bifall till vårt yrkande. Att vårt krav i detta avseende är berättigat bekräftas dagligen i nyhetsrapporteringen. Vi ser runt om i världen och i Sverige en skrämmande utveckling mot ökad intolerans, rasism och främlingsfientlighet. I denna veckas nummer av Polistidningen står att läsa att angreppen mot flyktingförläggningar i vårt land har ökat med 70 % under 1992 jämfört med året innan. Dessutom har psykisk terror mot flyktingar och korsbränningar ökat markant. I internationell press kan man läsa hur högerextremister som Jörg Haidar applåderas och drar fulla hus i Österrike och om hur nynazister och högerextremister vinner politisk terräng i Rasism är ett gemensamt problem. Den finns i alla världsdelar och i rika såväl som i fattiga länder. Att motverka rasism och främlingsfientlighet måste i dag ses som en av våra mest angelägna uppgifter. Åtgärderna måste sättas in på alla nivåer. Det är lika viktigt att insatserna i skolorna ökar som att regeringar och parlament aktivt visar att ett demokratiskt samhälle inte kan acceptera rasism och främlingsfientlighet. Det var i korthet också fredspristagarinnan Rigoberta Menchus budskap vid hennes besök här i riksdagen i höstas. Vår uppfattning att regeringen bör ta initiativ till ett globalt toppmöte i FN:s regi mot rasism kvarstår naturligtvis, även om vi inte reserverat oss mot beslutet. Vi hoppas därför att regeringen tar mera fasta på vad utskottet enigt anför på den här punkten än på avsaknaden av ett tillkännagivande. Herr talman! I betänkandet behandlas också mänskliga rättighets-situationen i många olika länder. Våra motioner är en provkarta på socialdemokratiskt engagemang för mänskliga rättigheter, och jag avstår i dag från att ställa det ena landet eller folket före det andra genom att särskilt utveckla vår syn i det enskilda fallet. Vi återkommer till det i frågor och interpellationsdebatter under våren. Jag vill avslutningsvis bara konstatera att så länge summariska rättegångar, försvinnanden, tortyr, politisk förföljelse och andra kränkningar av fundamentala mänskliga rättigheter förekommer i någon del av världen måste Sveriges röst höras i de internationella fora där vi har en röst. Herr talman!

Herr talman! Trots att mer än 120 stater anslutit sig till FN:s barnkonvention får Amnesty International varje år hundratals rapporter om hur barn torteras, våldtas och avrättas av polis och militär runt om i världen. Om makthavare som hämnas på politiskt obekväma vuxna genom att skada deras barn. Om tonåringar som våldtas, torteras och avrättas av militär och polis. De tusentals gatubarn i Brasilien som även tidigare nämnts här och som torterats och mördats av s.k. dödspatruller, ofta ledda av poliser, är bara ett exempel på dessa fruktansvärda övergrepp och brott mot mänskliga rättigheter. Barn får inte, enligt konventionen, diskrimineras eller utsättas för våld på grund av barnets eller dess föräldrars ras, kön, etniska ursprung, handikapp eller börd. Sverige har inom ramen för FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna varit pådrivande när det gällt att förmå världens länder att skriva på barnkonventionen och därmed förbinda sig att uppfylla dess principer. Att kontrollera att så verkligen sker är en stor och viktig uppgift för världssamfundet, och där har även Sverige sitt ansvar. Men, herr talman, tyvärr måste vi konstatera att Amnesty Internationals rapporter också visar att i dag kränks och förnekas människors grundläggande rättigheter överallt i världen. Det gäller framför allt de medborgerliga och politiska rättigheterna men även de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna förekommer över hela världen i form av åsiktsförtryck, tortyr, försvinnanden, fängslanden utan rättegång och mord utförda av regeringsanknutna dödspatruller. Bevis finns för att massmord har utförts av regeringsstyrkor och för att enskilda personer, både män, kvinnor och barn, med berått mod har dödats av sina egna regeringar. Motiven för dessa mord har i de flesta fallen varit att offren misstänkts för opposition mot den härskande regimen. Men människor har också dödats för sin religion, sin etniska tillhörighet och för kontakter eller släktskap med människor som ansetts vara fiender till regeringarna. Mycket av detta avsiktliga dödande utanför lagens råmärken har skett och sker fortfarande i länder där det pågår väpnade konflikter. Men ingen regering kan i dag säga att mänskliga rättigheter är en nationell fråga. I enlighet med FN stadgan har världens länder förpliktigat sig att samarbeta när det gäller övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Säkerhetsrådets beslut att ingripa i stater där det på grund av väpnade konflikter sker massiva kränkningar av mänskliga rättigheter, som t.ex. nu skett i Bosnien Hercegovina och i Somalia, är ett exempel på att världens länder nu är beredda att leva upp till sina åtaganden. Ett annat exempel på att världens nationer inte längre tolererar grymheter som etnisk rensning, urskillningslös artilleribeskjutning, massövergrepp mot kvinnor och tortyr, som i dag sker i det f.d. Jugoslavien, är att FN:s säkerhetsråd beslutat att inrätta en särskild krigsförbrytardomstol. Inom ESK:s ram har Sveriges utrikesdepartements rättschef Hans Corell lagt fram ett förslag som visar hur en sådan domstol skulle kunna agera. Att ställa krigsförbrytarna till svars inför en sådan internationell domstol känns nödvändigt. Många regeringsstödda mord och övergrepp förövas också av trupper under eller efter regeringsfientliga demonstrationer. Detta förekommer framför allt i odemokratiska samhällen, där regimen inte tål opposition och där förtrycket är en förutsättning för att regimen skall kunna sitta kvar. Det är därför viktigt att slå fast att respekten för varje människas värde, åsikter och rättigheter oavsett kön, ålder, ras och etnisk och religiös tillhörighet har sin fasta grund i ett demokratiskt styrelsesätt och i rättssamhället. Att man kan hävda och utöva sina mänskliga rättigheter är en naturlig del i demokratins verksamhet och utveckling. Respekten för demokrati och mänskliga rättigheter måste därför ständigt hävdas och försvaras. Det är viktigt att vi genom vår utrikespolitik stärker och utvecklar respekten för dessa både bilateralt och inom FN-systemets ram. Viola Furubjelke pekade nyss på denna nödvändighet. I utrikesutskottets betänkande redogörs också för Sveriges stora engagemang i dessa frågor. Vi moderater har länge hävdat att stödet för mänskliga rättigheter skall vara särskilt tydligt i vår biståndspolitik. I regeringens budgetproposition betonas nu också särskilt att mottagarländernas agerande när det gäller demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och utveckling mot marknadsekonomi har stor betydelse för fördelningen av biståndsmedlen. I förhandlingar med samarbetsländerna kommer också undertecknande och efterlevnad av internationella konventionen om skydd för mänskliga rättigheter att vägas in och bör enligt vår mening tillmätas stor betydelse. Demokratimålet kommer att ha en central roll i förändringsarbetet inom det svenska biståndet. Vi har också, herr talman, under de senaste åren upplevt en glädjande utveckling i riktning mot demokrati och ökad respekt för de grundläggande mänskliga fri och rättigheterna i Central och Östeuropa men även i Latinamerika, Afrika och Asien. Allt fler länder styrs nu av parlament som utsetts av folket i fria val. Samtidigt kan vi konstatera att det i dag finns ca 4 000 etniska samhällen spridda i länder över hela världen. Avgörande för en framtida fredlig utveckling är hur dessa minoriteter erkänns och skyddas i de olika ländernas konstitutioner. Det är därför viktigt att Sverige och övriga demokratiska länder, i olika internationella fora och bilateralt, är beredda att hjälpa de nya framväxande demokratierna i deras arbete med att utarbeta nya konstitutioner, där även minoriteternas rättigheter beaktas och skrivs in. Mot bakgrund av de etniska problemen i vissa europeiska stater har minoritetsfrågorna under senare tid också fått ökad uppmärksamhet, t.ex. inom ramen för Europarådsarbetet. Ministerkommittén har tillsatt en särskild kommission för granskning av minoritetsfrågor. Även inom ramen för den europeiska säkerhetskonferensen har minoritetsfrågorna fått särskild uppmärksamhet. Vid ESK:s uppföljningsmöte i Helsingfors 1992 beslöt man att inrätta en minoritetsombudsman, som skall fungera som en ''väckarklocka'' när minoritetsrelaterade problem hotar att utvecklas till konflikt. I det assiciationsavtal som EG nyligen ingått med Rumänien inkluderas även rättigheter för personer som tillhör minoriteter, när man i avtalets inledning talar om demokrati och mänskliga rättigheter. Detta är ytterligare ett exempel på hur viktiga minoritetsfrågorna anses vara. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande.
Herr talman! Jag vill ställa några frågor till Inger Koch. Hon höll i och för sig ett bra anförande, som jag i stora delar kan ställa mig bakom. Inger Koch säger att läget när det gäller mänskliga rättigheter skall vägas in i bistånd till och samarbete med olika länder. Det är vi överens om, och det är riktigt. Då skulle jag vilja fråga Inger Koch: Tänker Inger Koch medverka till att det bistånd som vi i dag ger till Indonesien så att säga bakvägen omedelbart upphör? Det är den ena frågan. Det står visserligen i budgetpropositionens bilaga 5, som handlar om Utrikesdepartementet, att inga krediter ges till Indonesien i dag, men det är som bekant inte riktigt sant. Frågan kvarstår: Tänker Inger Koch medverka till att man omedelbart stoppar biståndsgivningen till Indonesien? Den andra frågan till Inger Koch är: Varför är det så omöjligt för utskottsmajoriteten att ställa sig bakom kravet på att även folkmördarna i Kambodja skall ställas inför en tribunal, så som den nu utformas? Varför är det så omöjligt att ställa sig bakom ett sådant krav och också driva det? Det handlar om miljoner människor som avrättades av röda khmererna, Pol Pot och herrarna kring honom. De finns ju i livet, de finns i Kambodja, och de kan inte vara så svåra att fånga in. Bevisen är överväldigande mot dem. Tänker Inger Koch medverka till att frågan om att ställa Pol Pot och röda khmererna inför en tribunal drivs i internationella sammanhang? Det är två frågor som jag tycker att det är viktigt att få svar på.
Herr talman! Det är viktigt att få världens stater att respektera mänskliga rättigheter. Om det är vi helt överens, Bertil Måbrink. Samtidigt får vi konstatera att det är ett långvarigt arbete. Det är en process, precis som det är att få länder att bli demokratiska. Därför är det viktigt att vi hela tiden för en dialog med de länder där övergrepp sker. Jag instämmer i att det inte är någon bra situation i fråga om mänskliga rättigheter i Indonesien. Regeringen har också vid olika tillfällen påpekat -- i internationella fora men jag tror också vid bilaterala samtal -- att detta är en viktig fråga och att vi ser allvarligt på de övergrepp som sker. Att påverka, att föra en ständig dialog, är vår uppgift, och den skall vi fortsätta med, precis som vi redan gör. När det sedan gäller Kambodja hoppas jag att den krigsförbrytardomstol som nu diskuteras inom FN kan bli verklighet. Då kommer allt fler länder att ställas till ansvar för vad de har gjort mot den egna befolkningen. Jag kan inte säga om Kambodja kommer att bli föremål för en tribunal, men bara hotet om att så kan ske i en framtid kan kanske få Pol Pot att undvika nya stridigheter efter valet i Kambodja i maj. Ett avskräckande exempel hoppas jag att inrättandet av en krigsförbrytardomstol skall kunna bli.
Herr talman! Jag noterar att Inger Koch anser att också Pol Pot och hans anhang skall ställas inför en tribunal, och det är bra. Jag hoppas att regeringen kommer att driva den frågan. När det gäller Indonesien gled Inger Koch undan min frågeställning. Min fråga var ju om hon anser att det är riktigt att Indonesien skall ha biståndspengar. Det står i propositionen att Indonesien inte får några, och anledningen skulle vara att regimen fortfarande bryter grovt mot de mänskliga rättigheterna, att Indonesien har ockuperat Östtimor och bedriver ren terror. Men sedan går man bakvägen och ger via Nordiska Investeringsfonden och Investeringsbanken krediter till Indonesien. I den banken är det nämligen svenska biståndsmedel. Inger Koch kan väl vara överens med mig om att en sådan dubbelmoral är förkastlig. Inger Koch bör väl kunna säga här att hon kommer att medverka till att den biståndsgivningen upphör omedelbart. Inger Koch har ju bra kontakter med regeringen. Utrikesministern är en moderat, som bekant. Jag hoppas att Inger Koch kan ge klart besked på den punkten, att hon tänker medverka. Det handlar om mänskliga rättigheter, och vi måste vara konsekventa. Jag kan också säga: Varför skall vi ge biståndsmedel till Kina? Respekterar Kina de mänskliga rättigheterna, så att det finns anledning att ge det landet biståndspengar? Eller vad är anledningen till att Kina skall premieras med svenska folkets skattepengar, ett land som bryter så grovt mot mänskliga rättigheter? Andra länder säger man bestämt nej till. Men det är kanske mindre och inte så intressanta länder, ur handelssynpunkt osv. Jag tror att det är väldigt viktigt internationellt att Sverige uppträder konsekvent i de här frågorna. Så sker inte i dag.
Herr talman! Jag håller med Bertil Måbrink om att det är viktigt att vi inte för fram dubbla budskap. Indonesien har det ställts frågor om, och jag skall titta på vad som är realiteter i sammanhanget och hur Sverige har varit inblandat. Det lovar jag Bertil Måbrink. Det är som sagt viktigt att vi för en stram och riktig politik på alla plan. Frågan om bistånd till Kina har diskuterats många gånger här i kammaren. Bertil Måbrink har ställt många frågor till våra ministrar och har också fått många svar. Jag tycker att det är viktigt att föra en dialog med Kina, och det har vi gjort. Vi har påpekat vad vi anser om Kinas hanterande av mänskliga rättigheter. Dock påstås det att man nu är mera medveten om vårt ställningstagande. Vi har också haft besök av en delegation från Kina i utrikesutskottet. Jag vet inte om Bertil Måbrink var med då. Där framhöll vi med stor emfas vår syn på mänskliga rättigheter och hur viktigt det är att de länder som vi har samarbete med respekterar de mänskliga rättigheterna.
Herr talman! Jag kan inte avstå från att kasta mig in i duellen mellan Bertil Måbrink och Inger Koch, ytterkanterna på var sin sida.
Herr talman! Då skall jag begränsa mig till att säga till Inger Koch vad som också kunde gälla Bertil Måbrink: Det händer att man snubblar på vad man själv har sopat under mattan. När Inger Koch nu säger att demokrati och mänskliga rättigheter är en lång process och att det är viktigt att vi har en dialog med de länder som kränker mänskliga rättigheter, vill jag bara erinra om den selektiva politik som regeringen för i det här sammanhanget, t.ex. mot Cuba. Jag tror att man skall vara litet varsam med orden -- det gäller som sagt åt både höger och vänster -- och inte uttrycka sig så tvärsäkert.

Herr talman! När det gäller Cuba trodde jag, Viola Furubjelke, att vi hade varit överens om den strategi som gäller. Cuba har under väldigt många år förbrutit sig mot mänskliga rättigheter. Vi har påpekat det under många år från den borgerliga sidan, men den socialdemokratiska regeringen har inte varit fullt så angelägen att avbryta det stöd som Sverige har gett till Cuba. Jag tror att det är viktigt att man inte avbryter stödet omedelbart. Vi skall ha en dialog, och det har vi haft med Cuba under många år. Tyvärr kan vi nu se att förtrycket ökar ännu mera på Cuba. Detta är en mycket tråkig och oroande utveckling.
Herr talman! Inger Koch antar att vi är överens i fallet Cuba, men våra motioner visar någonting helt annat. Vi har motionerat t.ex. om att regeringen skall engagera sig för att USA:s handelsembargo skall upphöra. Vi har i våra motioner sagt att vi anser att det är viktigt att vi har kvar en dialog med de människor i Cuba som kämpar för mänskliga rättigheter. Jag delar inte Inger Kochs uppfattning om att ingenting händer i Cuba i dag. Vi nås av rapporter -- hur trovärdiga de är är svårt att bedöma -- om att Fidel Castro t.o.m. är beredd att överlämna makten på vissa villkor. Det finns dissidenter i alla sådana här länder som kan kräva av oss att de får vårt stöd. Om vi inte finns där över huvud taget, kan vi heller inte ta vara på de positiva signaler som finns. Jag delar den uppfattning Inger Koch framförde när det gäller fallet Indonesien, men jag tycker att det som gäller i det fallet skall gälla alla länder -- att det skall vara en princip.
Herr talman! När jag sade till Viola Furubjelke att vi var överens om Cuba, sade jag det mot bakgrund av att man redan under den förra regeringen började avveckla stödet till Cuba. Jag vill bara erinra om det. När det gäller bojkotten och handelsfrågorna är vi fullständigt överens. När det gäller mänskliga rättigheter är vi också fullständigt överens. Det finns här i riksdagen en kommitté för mänskliga rättigheter på Cuba. Jag vet inte om Viola Furubjelke är medlem i den. Jag är det.

Herr talman! I år är det 45 år sedan FN antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Förklaringens avslutande artikel, som har nr 30, fastställer följande: ''Intet i denna förklaring må tolkas såsom innebärande rättighet för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt verksamhet eller utföra handling, som syftar till att omintetgöra någon av häri uttalde fri och rättigheter.'' Nu känner vi väl till att brott mot de mänskliga rättigheterna sker dagligen och stundligen. Vi har fått flera exempel på det här i dag. Stater, grupper och personer bryter ständigt mot denna FN deklaration. FN-medlemmarna bryter själva mot sin egen deklaration. området som lämnats in, berättas sida upp och sida ned om detta. Via massmedierna får vi ständiga påminnelser om MR-brott som sker i världen. Jag läser några rubriker på området ur Dagens Nyheter i dag: ''Fortsatt kamp i Afghanistan'', ''Långt krig hotar Angola'', ''Ambassad ockuperad i Costa Rica'', ''Suhartos järngrepp kvar'', ''Fortsatt granatregn över Kabul'' och ''Svensk konvoj med hjälp stoppas''. Sida upp och sida ned ser vi detta i dagens tidning. Bakom dessa rubriker döljer sig individer, enskilda människor, människoöden och stora tragedier för barn och vuxna. En annan intressant rubrik i Dagens Nyheter i dag är följande: ''Rasismen är en europeisk historia''. Underrubriken lyder: ''Medmänsklighet måste erövras av varje ny generation''. Det är just därför dagens debatt är så viktig. Medmänsklighet måste erövras av varje ny generation. Vi ser tendenser i Europa i dag som påminner om hur det var för femtio år sedan. ''Envar har rätt att lämna varje land, inbegripet sitt eget, och att återvända till sitt eget land'', står det i FN-förklaringens artikel nr 13. Det finns många exempel på hur brott begås på detta område. Cuba har nämnts här i dag. Cuba är exempel på ett land som grovt bryter mot dessa bestämmelser. Hela ön Cuba upplevs av många som bor där som ett stort fängelse, eftersom de inte får lämna ön. Förtvivlade människor gör desperata försök. I dag pumpar man upp stora traktordäck och försöker flyta över till Miami med strömmarna. En del når fram, men ungefär hälften blir kvar som rov för hajar eller går under av törst och svält. På denna ö finns människor som kämpar för de mänskliga rättigheterna, t.ex. Gustavo Archos, Elizardo Sanchez och andra, och som med risk för eget liv arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter. ''Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser'', står det i FN-förklaringens artikel nr 19. Många av FN:s medlemsländer bryter mot detta i dag. Mina tankar går bl.a. till den fängslade kubanska poeten Maria Elena Cruz Varela. Hennes frihetsdikter blev för mycket för Fidel Castro. Han reagerade som diktatorer plägar göra när de utsätts för kritik, nämligen genom att fängsla. Först tvingade han med våld Maria Cruz Varela att svälja sina egna dikter. Den blödande Maria Cruz Varela fick höra ropen ''Låt hennes mun blöda! '', ''Låt den blöda!''. Så talar en diktator och hans hantlangare. Jag kan inte låta bli att citera en strof ur en av hennes dikter, tvingad att snubbla genom kulvertarna. Det smutsiga vattnet är endast ännu en förvrängd sanning bland alla dessa lögner. Smulor. Jag talar bara om smulor. Det är mycket allvarligt att nå de Och att vara en bruten ängel stark genom all väntans gråt. Jag har velat ta fram ett sådant här exempel för att åskådliggöra och försöka visa människan bakom alla dessa tragedier. Mänskliga rättigheter sitter alltid trångt i diktaturer. Det ligger så att säga i sakens natur. Mänskliga rättigheter kan endast växa och vårdas i ett demokratiskt samhälle. I går var det i Skytte-programmet en intervju med justitieminister Gun Hellsvik. Hon skulle uttrycka vad lag och ordning var. Hon sade att lag och ordning enligt hennes förmenande är samma sak som respekt för varandra. På samma sätt är det med demokrati. Demokrati är respekt för varandra och varandras åsikter. Dessutom förutsätter demokrati att man är beredd att lyssna på minoriteter. Det är viktigt att vi på olika sätt nu försöker sprida just demokrati för att sprida mänskliga rättigheter. Valövervakning är ett instrument vi kan använda oss av för att få en bättre värld -- en demokratisk värld. Om man hade haft en bättre valövervakning i t.ex. Angola är det möjligt att vi hade haft en annan situation där i dag. Jag tror att valövervakning är något som vi måste ägna mer tid åt, just för att sprida mänskliga rättigheter. Då gäller det inte bara att åka ned tillfälligt och övervaka ett val, utan om att utbilda människorna i en demokratisk process, följa valkampanjer, övervaka själva valet och övervaka rösträkningarna. Namibia är ett lyckat exempel på detta område. Även om man kanske inte kan ta till så kraftfulla metoder som man lyckades göra när FN gick in i Namibia, är detta ändå en bra fingervisning på hur vi skall kunna arbeta vidare. När jag nu ändå nämner Namibia vill jag ställa en fråga till Bertil Måbrink. Han tog upp frågan om Walvis Bay. Jag förstår egentligen inte riktigt varför det finns ett särskilt yttrande om detta och att Bertil Måbrink yrkar bifall till det. Jag ser ingen skillnad på majoritetens skrivningar och vad Bertil Måbrink vill åstadkomma. Men Bertil Måbrink kanske kan förklara det. Det är enligt min mening en naturlig sak att man i förlängningen av den utveckling som nu sker i Sydafrika kan se en lösning av problemet med Walvis Bay. Jag tror att det i dagens läge skulle vara svårt att göra någonting åt den saken i det känsliga läge som råder. Detta för mig slutligen in på Sydafrika. Också där är man inne i ett avgörande skede för att äntligen få mänskliga rättigheter i den delen av världen. Vi får därför inte missa chansen när vi nu är på tröskeln till ett nytt Sydafrika. Här kommer åter detta med valövervakning och utbildning av människor i en demokratisk process in i bilden. Det gäller nu att satsa både pengar och arbetskraft för att på olika sätt följa utvecklingen, bedriva väljarutbildning samt ha valövervakning. Jag tycker att vi i dagens tidningar har sett litet oroande signaler när regeringen nu säger sig ha för avsikt att häva sanktionerna. Jag förstår heller inte riktigt hur det går ihop med det beslut som vi har fattat i riksdagen, nämligen att det skall vara en viss process när man häver sanktionerna mot Sydafrika. Nu har ju regeringen kommit med en skivelse. Vi får se vad resultatet blir av detta. Det kan vara stor risk att vi nu missar chansen att hålla hela sträckan ut. Herr talman! Det finns mycket i detta betänkande som jag skulle vilja kunna kommentera. Något som jag här inte hinner gå in på och som jag gärna hade velat ta upp är t.ex. assyriernas syrianer. Jag hinner inte gå in på detta mer i detalj. Jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det jag sade om Walvis Bay var, att skillnaden är att utskottsmajoriteten uttrycker en ''förhoppning'' om att de pågående förhandlingarna med Sydafrika skall resultera i att Walvis Bay kan införlivas i Namibia. Men den regim som sitter vid makten i Sydafrika vägrar ju som bekant fortfarande att erkänna Walvis Bay som namibiskt. Det var denna markering som jag syftade till, dvs. att utskottet skulle markera att detta inte är acceptabelt. Rasistregimen i Pretoria vägrar i nuläget att erkänna Walvis Bay som namibiskt. Skillnaden kan kanske inte tyckas vara så stor, men den är ändå enligt min mening väsentlig. Jag kan i allt väsentligt instämma i det Karl Göran Biörsmark sade om Cuba. Jag har här tidigare agerat, och jag har t.o.m. av Karl Göran Biörsmarks partikamrat blivit beskylld för att kritisera Cuba från höger. Det var utrikesutskottets ordförande som sade detta i en interpellationsdebatt för några månader sedan. Men jag står för den kritik som jag här och i andra sammanhang har riktat mot Cuba för att man icke respekterar de mänskliga rättigheterna och bryter grovt mot dem. Jag vill fråga Karl-Göran Biörsmark: Hur skall man på bästa sätt göra så att den opposition som finns på Cuba kan fortsätta att utvecklas? Gör man det bäst genom att totalisolera Cuba och inte ens tillåta kulturutbyte eller forskarutbyte? Om man skall man använda biståndspengar -- det må gälla Indonesien, Cuba eller Kina -- skall man använda dem för att ge till forskningsutbyte och kulturutbyte, exempelvis mellan Sverige och Cuba. Det är nämligen ett ypperligt sätt att stärka den opposition som slåss för mänskliga fri och rättigheter. Är Karl Göran Biörsmark överens med mig om att detta är en bra metod? I så fall borde han se till att åtminstone hans parti i regeringen hårt och intensivt driver frågan att man skall använda biståndspengar på detta sätt. Det främjar de demokratiska fri och rättigheterna. Jag skulle vilja ha ett svar från Karl-Göran Biörsmark på den frågan.
Herr talman! När det först gäller Walvis Bay förstår jag att det egentligen inte råder några delade meningar. Också regeringen är inne på samma linje som FN när man har sagt att Walvis Bay skall tillhöra Namibia och att området så småningom skall införlivas med Namibia. Det har varit och är FN:s åsikt, och det är också Sveriges åsikt. Min fråga var vad vi i dag gör konkret åt den situation som vi nu står inför. Det var det jag inte riktigt förstod när Bertil Måbrink tog upp frågan om Walvis Bay. Vad skall vi i dag konkret göra mer än vad som görs? Det var det jag inte riktigt begrep. När det sedan gäller detta med att totalisolera Cuba har jag personligen en viss sympati för att man skall upprätthålla kanaler till de personer som verkar i ett isolerat land som Cuba. Jag nämnde här några personer som gör ett mycket viktigt arbete. Dessa kanaler skall vi på olika sätt försöka att upprätthålla. Men vi måste samtidigt se till att vi inte därigenom stöder den sittande regimen. Hjälpen och kontakterna skall gå direkt till dem som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter på Cuba.
Herr talman! Jag är håller med om det. Men då är det viktigt att man ser till så också sker. Det är också viktigt att den formen av kontakter som vi i dag har med Kina och Indonesien upphör. Jag syftar på de s.k. mjuka krediter som man har gett dessa länder med biståndspengar. De måste upphöra, och man måste också där använda biståndspengar på samma sätt som vi är överens om att man bör göra när det gäller Cuba och andra diktaturländer. Biörsmark. Vi vet att Sverige i dag fortfarande exporterar vapen till ett antal diktaturländer, som bekant. Det var också den förra regeringen ansvarig för -- Viola Furubjelkes regering. Den får också ta på sig ett stort ansvar. Men den nuvarande regeringen fortsätter ju med den sortens politik. På vilket sätt kan det gagna mänskliga rättigheter att göra på det sätt som vi nu håller på med i Sverige? Är Karl-Göran Biörsmark beredd att också här vara lika konsekvent som han har visat sig vara på andra områden och nu aktivt driva frågan att förbjuda vapenexporten? Vi vet att det är ett stort problem när det gäller att få bort diktaturregimer och skapa demokratiska länder att man förser diktaturregimer med vapen. I detta sammanhang är Sverige med i bilden. Det är en dubbelmoral som jag förstår att Karl Göran Biörsmark inte kan försvara. Jag väntar också här på ett svar.
Herr talman! Jag vill förvisso inte försvara någon dubbelmoral. Vi ställs inför mycket svåra avgöranden när det gäller frågor om mänskliga rättigheter, inte minst när vi kommer in på vapenhandeln. Det är en mycket svår moralisk fråga. När jag lyssnar på Bertil Måbrink har jag ibland en känsla av att just den här moraliska tonen nästan får litet övertoner. Vi minns hur det har varit under årens lopp när det gäller det parti som Bertil Måbrink representerar och har representerat. Vi har haft diktaturstater österut som Bertil Måbrink har haft nära kontakt med. När ridån nu är borta och vi kan ha ett öppet förhållande visar det sig vilka brott mot de mänskliga rättigheterna som har begåtts där under årens lopp. När Bertil Måbrink då slår sig för bröstet och tar till de höga moraliska tonerna skorrar det litet illa i den här salen. Det måste jag säga. När det gäller vapenhandeln har vi ju, som Bertil Måbrink vet, den lagstiftning som finns. Jag kan hålla med om att det blir litet väl generöst ibland. Men var fanns kritiken från Bertil Måbrink på den tiden när vi hade de stora vapenupprustningarna österut, t.ex.